Herr talman! Paavo Vallius låter Socialdemokraterna ta åt sig äran för att 100 000 nya jobb har skapats. Det är nästan pinsamt att höra detta i riksdagens kammare. Vi har haft en viss konjunkturuppgång som har gjort att vi har lyckats få fram nya jobb. Men anledningen till den kritik som vi riktar mot Socialdemokraterna är ju faktiskt vad ni har sagt om arbetslösheten. För ett år sedan sade ni här i kammaren: Vi har nu levt under 7-8 % arbetslöshet, men nu när vi får möjlighet att förändra skall vi vända på detta. Ni sade i valrörelsen att arbetslösheten skulle ner i 5 % 1995. Det är nu, och året är snart slut. Nu står vi där. Att arbetslösheten är högre kommer ni ju inte ifrån hur mycket ni än hänvisar till dessa 100 000 nya jobb, som ju faktiskt är konjunkturbetingade. Ni har misslyckats på detta område. Frågan är då: Gör ni någon omprövning? Finns det något som är fel i den politik som ni har bedrivit? Såvitt jag förstått av Paavo Vallius så gör ni ingen omprövning, utan ni skall fortsätta på samma sätt och bara noterar, precis som ni gör i tillväxtpropositionen, att vi skall ha en fortsatt hög arbetslöshet. Det är det som nu är det stora misslyckandet för den socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Jag håller med Ingrid Burman om att den här typen av arbetsmarknadsproblematik inte löses via kommissioner. Man måste väl titta på detta för att se om det går att finna en bra lagstiftning här. Man måste också se till företagens fortlevnad. Kan de betala höga böter, om de blir tilldömda sådana? Jag håller alltså med om att det kanske är riktigt att titta på lagstiftningen. En prioritering är ändå att modernisera arbetsrätten för det svenska arbetslivet.
Herr talman! Det är bra att Paavo Vallius inser att det är svårt att lösa de här problemen avtalsvägen. Jag uppfattar att det gäller alla de tre punkter som jag nämnde. Men varför skall vi då vänta? Varför kan man inte i dag här i riksdagen ta initiativ till att en utredning tillsätts just för att titta på lagstiftningen när det gäller yttrandefriheten? Det är en svår fråga som måste utredas. Utköpen: Om det är problem med skadeståndsbegränsningarna, varför skall vi då vänta om både Paavo Vallius och vi i Vänsterpartiet inser att detta måste bli föremål för en lagstiftande åtgärd? Detta kan inte lösas avtalsvägen. Varför väntar vi då? På samma sätt är det med den etniska diskrimineringen. Jag har full respekt, och även viss förståelse, för att man vill ge Arbetsrättskommissionen tid att jobba med övriga frågor. Men nämnda tre saker är utredda av verkligheten och låter sig knappast lösas genom avtal. Jag kan inte se någon sådan möjlighet. Om Socialdemokraterna inte heller kan se den möjligheten, varför väntar vi då?
Herr talman! Arbetsrättskommissionen skall titta på arbetsrätten o.d. Vi vet inte var kommissionen hamnar. Det vore svårt att ha två arbetsrättskommissioner samtidigt. Vi får därför vänta tills Arbetsrättskommissionen är färdig med sitt arbete. Sedan får vi se vilken lagstiftning som behövs för att vi skall få en bra arbetsrätt.

Fru talman! I samband med att regeringen hösten 1994 överlämnade sin proposition om övergång av verksamheter och kollektiva uppsägningar kritiserade vi moderater denna från framför allt en utgångspunkt: den alltför omfattande svenska arbetsrättsliga lagstiftningen - en lagstiftning som saknar internationell motsvarighet. Vi påpekade att lagar och kollektivavtal såväl ersätter som kompletterar varandra och skapar ett svårgenomträngligt regelverk. Det är helt klart att vår nuvarande arbetsrättsliga lagstiftning hämmar såväl den ekonomiska tillväxten som företagares vilja att utöka eller starta ny verksamhet. Vi ansåg då att Sverige inte bör skärpa lagstiftningen utöver vad EU-direktiven stipulerar. Detta vidhåller vi även nu. De lagar som antogs i höstas är svårtillgängliga och i stora delar svårtolkade för både arbetstagare och arbetsgivare. Resultatet är en komplicerad lagstiftning som försvårar överlåtelser av företag och anlitande av entreprenörer I Hälsingland har t.ex. ett företag, Segersta Utvecklings AB, stämts av HTF i samband med ett entreprenadanbud. Tvisten gäller dels 6 b § Anställningsskyddslagen, dels avskedande av arbetstagare. I stämningen hävdar facket att det är övergång av verksamhet som gäller. Företaget hävdar att det är ett normalt anbudsförfarande och inte något övertagande av verksamhet. Segersta Utvecklings AB har, enligt mitt förmenande, tolkat lagstiftningen korrekt. Inom parentes sagt så skulle en fällande dom sätta företaget i konkurs, och minst elva människor skulle bli arbetslösa. Anmärkningsvärt är att stämningen inlämnades endast en månad efter att ett likartat fall behandlats i AD. Det beslutet var enhälligt i favör för arbetsgivarparterna. Jag vill hävda att det inte är EU:s direktiv som orsakar tvisten i Segerstafallet utan regeringens tidigare införlivande av direktivet i svensk lagstiftning, där signaler har utgått att det är arbetstagarnas rätt som skall stärkas långt utöver vad EU stipulerar. Bidragande kan kanske också vara tolkningssvårigheter med det nu införda begreppet "övergång" i stället för tidigare använt begrepp "överlåtelse". Det skulle vara en fördel om begreppet övergång kunde snävas in så mycket som möjligt. När regeringen framhåller att det skall satsas på företagsamhet, och framför allt då i de små och medelstora företagen, blir det bara tomma ord när satsningarna inte omsätts i praktisk handling. Det finns tyvärr få tecken på att regeringen och socialdemokratin förstår hur företagare och entreprenörer fungerar. Detta kommer tydligt till uttryck när utskottets majoritet skall motivera sina ställningstaganden i dagens betänkande AU3. Man gör det inte med utgångspunkt i att bereda mark för utökad sysselsättning, utan argumentationen utgår från ett ensidigt ställningstagande för den anställde. De socialdemokratiska företrädarna tycks inte förstå att den medaljen också har en baksida. En alltför rigorös lagstiftning till den anställdes förmån blir sysselsättningens fiende. Lagstiftningen har skärpts så att möjligheterna för företagsamhet, anbudsförfarande och konkurrensneutralitet allvarligt försämras. Nyanställningar motverkas. De som inte har kommit in på arbetsmarknaden låses ute, framför allt ungdomar. Både företag och den offentliga sektorn stagnerar. För att skapa grund för nya arbeten, som så innerligt behövs, måste de lagar som styr arbetsmarknaden moderniseras och anpassas till den nya internationella tid som vi lever i. När det gäller den svenska lagstiftningen med anledning av EU:s övergångsdirektiv, anser vi nu att beslut bör fattas om förändringar i MBL och LAS för att åstadomma internationell konkurrensneutralitet och skapa förutsättningar för nya jobb i Sverige. Vi inriktar vår kritik på följande områden: Den svenska lagstiftningen gör det. Svensk lagstiftning skiljer sig därmed från övriga länders. Vår inställning är att Sverige bör ha samma undantag som övriga EU-länder. I den offentliga sektorn är direktivet tillämpligt på offentlig verksamhet av ekonomisk natur. Regering och riksdag har valt att gå längre och att låta det omfatta alla offentligt anställda. Vi motsätter oss detta, då det kan finnas anledning att förmoda att det leder till att angelägna förändringar och omorganisationer i den offentliga sektorn försvåras. EG-direktiv inte vid konkurser. Regering och riksdag har fastställt sådan rätt. Vi anser att direktivets regler skall gälla. Regering och riksdag har beslutat att den anställde inför en verksamhetsövergång skall ha valrätt mellan att följa med till förvärvaren eller att stå kvar i anställningen. Då detta kan få orimliga konsekvenser med gällande turordningsregler, anser vi att lagstiftningen skall begränsas till en regel som ger den anställde rätt att frånträda anställningen vid en verksamhetsövergång. Vid tillämpning av överlåtarens kollektivavtal går den fastställda lagen längre än vad direktivet kräver. Lagstiftningen bör ändras så att förvärvarens kollektivavtal blir tillämpligt. Fru talman! Avslutningsvis anser jag att riksdagen skyndsamt bör fatta beslut om förändringar i MBL Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga moderata reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 2.

Fru talman! I detta betänkande föreslås nya regler för medlemskap - eller tillhörighet, som man hellre bör säga - i Svenska kyrkan. Enligt den ordning som råder är det fortfarande riksdagens sak att fatta beslut i en fråga som denna. Ärendet föregår den större frågan om ändrade relationer mellan kyrkan och staten, som vi kommer att behandla senare i höst. Man kan nog säga att den enighet som uppnåddes om sambandet mellan dop och medlemskap bidrog till att enigheten i kyrka-stat-frågan blivit så stor som den faktiskt är. Den nya huvudregeln föreslås bli att den som döps enligt Svenska kyrkans ordning blir upptagen i kyrkan. Det kommer dock att finnas övergångsbestämmelser för nuvarande medlemmar och speciella regler för unga under 18 år och för dem som döpts i en annan kyrka. Den förändring som föreslås är välkommen. Det nuvarande systemet kan kritiseras såväl från konstitutionella utgångspunkter, dvs. med tanke på religionsfriheten, som utifrån kyrkans egen bekännelse. Ärendet har behandlats av en särskild utredning, Kyrkotillhörighetsberedningen, och förstås av kyrkomötet. Man har eftersträvat och även uppnått stor samstämmighet. I huvudsak följer regeringen och utskottsmajoriteten upp kyrkoberedningens och kyrkomötets enhälliga förslag. På en punkt går man emellertid emot såväl beredningen som kyrkomötet. Det gäller dopkrav för valbarhet till kyrkliga förtroendeuppdrag och anställning i vissa befattningar inom kyrkan, nämligen som kantor och organist. Det är svårt att se logiken i detta. En mycket bred kyrklig opinion står bakom förslaget. Alla de sex partier som ingick i Kyrkotillhörighetsberedningen stödde dopkravet för valbarhet. De bestämmelser om kyrkotillhörighet som nu föreslås innebär som sagt en genomgripande förändring. Dopkravet för valbarhet och som förutsättning för vissa tjänster måste ses mot bakgrund av att hela den nyordning som nu föreslås handlar om att det just är dopet som skall avgöra tillhörigheten i kyrkan. De argument som har framförts mot dopkravet för valbarhet tycks mig inte vara särskilt starka. Det är t.ex. inte särskilt relevant att hänvisa till kommunallagstiftningens bestämmelser om sambandet mellan rösträtt och valbarhet nu när kyrkan ändå skall frigöras från staten i väsentliga avseenden. Församlingarna kommer då t.ex. att förlora sin kommunstatus. Med tanke på den roll i själva gudstjänsten, i det liturgiska sammanhanget, som kantorer och organister har är det rimligt att de är döpta. Man kan väl också säga att det i största allmänhet är lämpligt att så centrala funktionärer "delar rörelsens värderingar", om jag får uttrycka mig något profant i detta sammanhang. I analogi med förslaget i övrigt bör det dock finnas övergångsbestämmelser under en tid. Kyrkans åsikt är som sagt ovanligt klar i denna fråga, och det är av avgörande betydelse. Det finns därför ingen anledning att inte fatta ett beslut nu. Anledningen till att 1995 års kyrkomöte inte upprepade vad redan kyrkomötet 1994 i stor enighet uttalade var just att frågan nu skulle behandlas av riksdagen. Det gör vi nu, och jag har här talat för det som är principiellt riktigt, i överensstämmelse med förslaget i övrigt och också i enlighet med vad kyrkan vill. Fru talman! Som framgått av vad jag just sagt står jag bakom den moderata reservationen till betänkandet. För tids vinnande avstår jag dock från att yrka bifall.

Fru talman! Å utskottsmajoritetens vägnar yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Dopet är i de allra flesta kyrkor i världen - så gott som alla - medlemsgrundande. Det är därigenom som själva kyrkan kvalificeras enligt kyrkans tradition. Det är dessutom en mycket vacker och värdefull rit. Det är en vänlig välkomstakt, och den symboliserar därmed relationen mellan Gud och människan. Dessutom innebär den ett välkomnande till den globala kyrkan, kyrkogemenskapen. Därmed är den i kyrkans tradition också en välkomstakt in i hela mänskligheten. Svenska kyrkan har som formell kulturbärare varit fullt integrerad i samhället. Det låter positivt. Det har dock en allvarlig sida, nämligen att kyrkan blir mer en del av samhället än något unikt - en kyrka. Därför är det viktigt att vi nu steg för steg, så länge som riksdagen har inflytande över de här frågorna, fattar de beslut som gör att kyrkan bit för bit tillåts vara kyrka. Därför är det väldigt bra och välkommet att dopet nu blir den huvudsakliga medlemsgrunden i den svenska kyrkan. Men det är inte alldeles självklart hur den här övergången, från en gammal och litet inkonsekvent modell till en mera konsekvent och kanske också modern modell, skall gå till. Det är inte logiskt att alldeles för hastigt kapa banden och på det sättet förändra förutsättningarna. Jag tror att det är så att historien kräver en mjuk övergång. Och precis som man påpekar i motionen från kds och i den moderata reservationen, skall inte de som i dag är valda eller anställda behöva lämna sina tjänster därför att en förändring nu sker. Det finns en hel del medlemmar - inte en majoritet, men en icke föraktlig minoritet - som inte är döpta. Det är dessutom så att möjligheten att bli medlem i kyrkan utan dop inte helt har stängts i framtiden. Det är därför mycket angeläget att vi hittar ett system som, så länge riksdagen beslutar i frågan, ger en möjlighet till en mjuk övergång. Därför är det mycket inkonsekvent av såväl kds som Moderaterna att tala om att de som i dag innehar tjänster eller är medlemmar och förtroendevalda inte skall behöva lämna sina platser men att det från och med årsskiftet införs en ny, uppdelande regel. Vi har då i utskottet tyckt, i linje med regeringens förslag, att vi inte skall ha det graderade medlemskapet. Fram till år 2000 bestämmer kyrkan själv hur man vill formulera sitt medlemskap. Än mer inkonsekvent blir det när kds talar i frågan om medlemsregistrering. Där vill man i någon mån ha kvar det gamla systemet med att Svenska kyrkan inte bara för bok över sina egna medlemmar eller vissa försiktiga noteringar om resten av familjen, utan också gör ett slags familjeregistrering. Det strider helt mot den nya principen och även mot regler i datalagstiftningen. Jag tycker därför att det är ett mycket bra förslag som nu ligger, att det rymmer en mjuk övergång och att vi därmed är trogna både historien och krav som i dag kan ställas. Jag yrkar därför bifall till hemställan i detta betänkande.
Fru talman! Jag kan instämma i mycket av den historieskrivning som Pär-Axel Sahlberg står för som representant för majoriteten. Det kanske var litet oegentligt när han talade om att dopet på något sätt skulle vara ett nytt krav för tillhörighet. Det är egentligen kyrkans gamla tradition som nu återkommer. Sedan är det fråga om vem som är inkonsekvent. Det vi nu har att besluta om är att dopet skall vara medlemsgrundande. Varför skall man då undanta en del av det beslutet, det som gäller dopkrav för valbarhet för förtroendevalda? Man kan visserligen säga, som Pär-Axel Sahlberg, att frågan kan lösas av kyrkan själv så småningom, i likhet med många andra frågor. Men vilken anledning finns det att dröja? Kyrkans mening är ju helt klar på den här punkten. Och det är ju vi som nu behandlar den principiella frågan om sambandet mellan dop och tillhörighet. Då finns det alltså ingen anledning att undanta en viss del. Det är minst sagt välmotiverat att de förtroendevalda är döpta i en kyrka där tillhörigheten utgår just från dopet. Delar inte herr Sahlberg denna inställning?
Fru talman! Om jag får läsa i den reservation som Nils Fredrik Aurelius står bakom, står det där: "Utskottet anser dock att de personer som i dag innehar kyrkliga förtroendeuppdrag eller anställning som organist eller kantor utan att vara döpta också fortsättningsvis under en övergångsperiod bör kunna inneha sådana uppdrag." Det är precis det som jag anger som skäl för den mjuka övergången och det som jag tycker är inkonsekvent i er förslagsställan. Det finns ju behov av en övergång. Det gäller dels för dem som i dag har förtroendeuppdrag eller tjänst i kyrkan, dels för alla dem för vilka Svenska kyrkan under århundraden har haft en ganska ovanlig lösning, där dopet inte är den naturliga eller enda vägen in i kyrkan. Därför är det angeläget att man inte för snabbt, över en natt, förändrar de förutsättningarna utan att den mjuka övergången kan äga rum. Ni argumenterar också för det i reservationen. Att ni sedan i er slutsats inte fullföljer den tanken är inte utskottets majoritets fel.
Fru talman! Herr Sahlberg citerar helt korrekt vad vi skriver om behovet av en övergångsperiod. Där är vi tydligen eniga. Men jag kan inte se någon inkonsekvens i att tänka sig en övergångsperiod just beträffande kravet för valbarhet till anställningar, när det ju också är en övergångsperiod beträffande själva tillhörigheten. De som nu är medlemmar av kyrkan kommer också att vara kvar tills vidare under en övergångsperiod. Detta resonemang är helt konsekvent från vår sida. Det viktiga här är att ta principiell ställning: Skall dopet vara avgörande också för valbarheten? Jag skulle vara intresserad av att herr Sahlberg i sitt sista inlägg kunde klargöra sin principiella inställning i frågan. Är det bara så att han vill fördröja det beslut som han ändå anser är riktigt? Eller har han en annan inställning i själva sakfrågan?
Fru talman! Nej, det är alldeles klart att alla som talar i den här frågan är överens om det historiskt berättigade, med utgångspunkt i kyrkans tradition, att hävda dopet. I flera statskyrkor har det här dock inneburit problem, och mest av allt i Sverige, eftersom man har haft ett slags bakdörr in i kyrkan utan dop. Det konsekventa ligger naturligtvis i att vi då sopar bort hela historien och bortser från dessa praktiska förutsättningar. Men det gör inte vi. Och det gör inte heller ni. Problemet är bara att vi ser annorlunda på vad som skall ske den 1 januari 1996. Ni menar att de som då har uppdrag av olika slag skall få fortsätta, medan vi menar att också övriga medlemmar, som ännu inte är förtroendevalda eller t.ex. organister, skall kunna träda in i kyrkan då. Därför är det inte fråga om principen utan om hur övergången ser ut. Därför vill vi inte tala för den här graderingen av kyrkomedlemskapet. Det är precis samma sak som Svenska kyrkans församlings och pastoratsförbund sade vid remissbehandlingen av frågan. Vi tycker att det är en klok åsikt. Kyrkomötet hade litet mera bråttom och också Moderaterna, för ovanlighetens skull. Men jag tror att det i det här läget är klokt att skynda långsamt och ge rum för en övergångsperiod, som sträcker sig minst fram till år 2000. Då är det inte längre riksdagen som fattar besluten.

Fru talman! Eftersom vi kristdemokrater inte har någon ledamot i konstitutionsutskottet finns vi inte med i reservanternas skara, trots att vi har en motion. Men vår hemställan där är praktiskt taget identisk med reservanternas hemställan, och vi ställer oss därför helt bakom reservationen. Alla kyrkor och samfund skall ha full frihet att bestämma över sina egna angelägenheter. Svenska kyrkan är nu på väg att bli helt fristående och att få en helt självständig ställning i förhållande till staten. Det är glädjande. Det beslut som fattas av Svenska kyrkans beslutande organ skall respekteras. I propositionen har man dock inte gjort det, trots att man där säger att det inom Svenska kyrkan finns en mycket bred samstämmighet i synen på kyrkan, dopet och kyrkotillhörigheten. Dopet är i de flesta kyrkor medlemsgrundande. Kyrkotillhörighetsutredningen har föreslagit att dopet skall vara ett krav också för valbarhet till kyrkliga förtroendeuppdrag. En majoritet av remissinstanserna var av samma åsikt. 1994 års kyrkomöte instämde i detta och begärde dessutom att dop skulle krävas för behörighet till vissa tjänster inom kyrkan. Det är också kds uppfattning. Jag instämmer dock med alla reservanter. Den som i dag har förtroendeuppdrag eller anställning utan att vara döpt skall också fortsättningsvis kunna ha sådana uppdrag eller anställningar. Vår motions andra hemställan avser att göra det möjligt att i församlingsregistret få en helhetsbild av en familj där kanske endast en tillhör Svenska kyrkan. Det har sagts från kyrkligt håll och från många aktiva i kyrkan att det finns ett behov av det. Det kan t.ex. vid dödsfall vara ovärderligt att snabbt nå anhöriga. Så sent som den 31 augusti i år beslutade Datainspektionen om föreskrifter för församlingsregister som till en del avser sådana fall. Det är kanske för tidigt att utvärdera och nu veta om dessa föreskrifter uppfyller kyrkomötets hela önskemål. Vi får göra en utvärdering, och om det inte räcker får vi återkomma.

Fru talman! Jag är litet bekymrad över det konsekventa i resonemanget från kds. Vi behöver inte diskutera principen. Den är vi ganska överens om. Men vi dras med en tradition som inte har varit konsekvent om principen att dopet skall vara medlemsgrundande. Det som kds i realiteten föreslår är ett slags tredelad gradering av medlemskap. Dels finns döpta medlemmar som har fullt tillgång till att arbeta i kyrkan eller att vara förtroendevald, dels finns de som är valda eller arbetar i kyrkan före den 1 januari 1996 som inte är döpta och som skall få fortsätta, dels finns den tredje kategorin som inte är döpta och därmed i sitt medlemskap stängs ute från förtroendeuppdrag eller från att arbeta i kyrkan. Jag kan inte se att det är ett konsekvent sätt att förstå medlemskapet och på ett riktigt och värdigt sätt hantera den övergång som måste ske. På samma sätt är det med registerfrågan. Det kan inte vara respektfullt mot de människor som väljer att inte vara medlemmar att fortsatt registrera dem. Redan i dag finns det en formell möjlighet att med mycket korta notiser i registret ha en viss kontroll på familjen - personnummer, föräldrar och annat. Därutöver borde inte registret omfatta ickemedlemmar.
Fru talman! Det är alltid besvärligt vid förändringar. Det kan vi inte blunda för. Jag förstår att det kan finnas frågetecken när det gäller hur man skall handskas med detta. Det har det funnits, och många har funderat över frågan. När man genomför en förändring, och det gäller många förändringar, kan det finnas ett skede där måste man ha en övergångsperiod, och under den blir inte alla behandlade lika. Det är det enda man kan göra. Om man tror och tycker att dopet bör vara medlemsgrundande i en kyrka, och vill återgå till det systemet, måste man ju någonstans sätta en punkt och göra en förändring. Då kommer vissa människor att stå utanför. Men dopet finns alltid tillgängligt i Svenska kyrkan, vilket innebär att ingen behöver känna sig utestängd. Problemet med medlemsregistret har påtalats från kyrkligt håll och från i kyrkan aktiva präster. Kyrkotillhörighetsberedningen tog också upp det. Jag menar inte att någon som absolut inte vill det skall stå i kyrkans register. Den respekten skall vi har för människors integritet. Men jag tycker att problemet borde lösas på ett något effektivare sätt. Vi vet inte hur långt Datainspektionens förordningar sträcker sig. Vi får syna dem. Räcker de inte till, vilket kanske är något betänkligt, får vi återkomma till den frågan.
Fru talman! Det är egentligen alldeles utmärkt. Vi är överens om principerna, och vi är överens om att en övergångsperiod kräver en viss försiktighet i handlaget. Det är i nästa steg som vi skiljer oss åt. Om vi nu i hundratals år har haft ett system som delvis har varit felaktigt är det klokt att låta övergångsperioden i varje fall bli fyra år. Det kan vara en ganska rimlig övergångstid. Från den 1 januari 1996 är det inte uteslutet att man blir medlem i Svenska kyrkan även utan dop. Det finns fler exempel på att man av mer själavårdsmässiga skäl behöver ha en mjukhet också i det avseendet. När det sedan gäller registerhanteringen säger regeringen i propositionen att det finns skäl för att hitta en lösning som gör att människor inte blir registrerade om de inte vill det, men man skall ändå kunna överblicka familjen. Det kan kanske ske på annat sätt genom föreskrifter från Datainspektionen. Det finns därför inte nu skäl till någon lagstiftningsåtgärd. Utskottet tycker att det är angeläget att betona. Vi får se hur detta går att hantera framöver.
Fru talman! Det kanske finns skäl att bida tiden när det gäller medlemsregistreringen. Dessa bestämmelser gäller från den 31 augusti i år. Det är kanske litet svårt att helt bedöma resultatet. Jag kan mycket väl förstå att det kan vara för tidigt att göra någonting åt det. Jag tycker att man skall vara mycket varsam med förändringen av Svenska kyrkan. Man har också tassat fram ganska försiktigt och försökt att lösa så många problem som möjligt. Det har varit en lång och knagglig väg. Men det är ändå angeläget att vi lyssnar till besluten i kyrkans egna organ och inte kör över dem som har arbetat med dessa frågor i åratal. Det krävs en viss respekt från oss när vi beslutar om kyrkans angelägenheter och att vi tar till oss vad kyrkan själv har sagt.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2 i det här betänkandet. Vi lever sedan några få decennier i ett någorlunda hyggligt och anständigt samhälle. Men jag tycker att de allra senaste årens utveckling visar att detta inte är lika säkert och lika givet även i framtiden. Vi har sett hur makten förflyttats längre bort och hur våldet blir en vanligare företeelse på gator och i hemmen. Är det något historien borde lära oss är det just att inte ta för givet att det kommer att se likadant ut i framtiden som det gör i dag. Det är inte heller säkert att den kommer att vara lika bra eller bättre på alla områden. Den moderna ADB-tekniken och IT är fantastiska redskap. De möjliggör saker som vore helt otänkbara för bara något decennium sedan. Snart har vi AXE, Varje enskild myndighet har sitt datanät. Snart har vi egna datorer i varje hushåll som är uppkopplade till mediecentraler eller reklamstationer över hela landet. Detta innebär att vi har enorma mängder information som sammantaget ger företag, myndigheter och oss politiker möjligheter till kontroll, överblick, kartläggning och påverkan av människor i en omfattning som är fullständigt unik i historien.

Mitt i allt detta har vi de svenska personnumren. De är en central kärna där man kan föra samman all den information som vi har via den moderna ADB tekniken och IT.

Jag tror inte alls att vi har nått fram där i den utsträckning som vore nödvändig. De utredningar som vi hade för några år sedan just om personnumren och deras användning är inte uppdaterade med den teknik som redan finns i dag och som är på väg i framtiden. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Ett riksdagsbeslut om att stärka den personliga integriteten och minska användningen av personnummer skulle underlätta för utredningen att faktiskt arbeta med den inriktning som du och jag säger är viktig. De direktiv som i dag finns på det här området är mycket oklara och innebär att man, om man så vill, kan arbeta i den här riktningen. Men om man inte känner att det här är en viktig och angelägen del av arbetet, kommer man inte heller att inrikta sig så mycket på det. Ett riksdagsbeslut skulle verkligen innebära en skjuts framåt, så att det utförs ett verkligt arbete för att skärpa integritetskraven i ADB-frågorna i framtiden. Vi i Miljöpartiet skulle se mycket positivt på detta.

Fru talman! Jag tänker ta upp två delfrågor i detta betänkande. Det gäller först frågan om lobbying. Elisa Abascal Reyes och Eva Goës från Miljöpartiet har väckt en motion som handlar om svenska myndigheter och lobbying. Vi hade häromåret i samband med diskussionen om EU-medlemskapet en stor debatt om lobbying i EU och i Bryssel. Problemet är att de stora och starka organisationerna har goda möjligheter att skicka dit sina lobbyister. De har råd att ha medarbetare där nere, medan de svagare organisationerna och vanligt folk inte har samma möjligheter att påverka. Det handlar nu om något annat, nämligen om svenska myndigheter som utövar lobbying gentemot sina egna arbetsgivare, mot oss politiker antingen direkt eller via olika lobbyorganisationer. Ett exempel som tas upp i motionen är Vägverket, som är medlem i Svenska vägföreningen, en lobbyorganisation med medlemmar från den svenska bilindustrin, som Saab och Volvo, entreprenörer inom vägbyggnadsbranschen osv. Föreningens arbete går ut på att bedriva lobbying för att få fram fler stora projekt, bl.a. för att bygga nya motorvägar, som gynnar dess särintressen. Frågan är om det är rimligt att svenska myndigheter aktivt går in för att gynna vissa särintressen och för att påverka och förändra sina egna arbetsgivares beslut och att svenska skattemedel skall användas på det sättet. Vi tycker inte att det är rimligt. Myndigheternas uppgift måste vara att verka i linje med det som riksdag och regering har beslutat i demokratisk ordning. Jag är glad för att vi har fått gehör för den här frågan hos en majoritet i konstitutionsutskottet, om också inte hos alla partier. Man har föreslagit att den här frågan skall föras vidare till en utredning, som det nästan alltid blir fråga om när något positivt skall göras. Det känns mycket bra. Den andra frågan som jag skulle vilja ta upp gäller alkoholfri representation. Det är inte Miljöpartiet utan Kristdemokraterna som har motionerat i frågan. Motionären anser att det inte är rimligt att riksdagen skall använda sig av alkohol i sin representation, t.ex. när talmannen har bjudningar. Också vi i Miljöpartiet tycker att det är ett befogat krav att skattebetalarna inte skall stå för vin och sprit till oss politiker. Man kan själv betala det, om man tycker att det är en viktig del av det politiska uppdraget. Det handlar naturligtvis också om en solidaritet mot de politiker och andra företrädare som vi möter här och på andra ställen i samband med representation och som har alkoholproblem. Det är ingen överdrift att påstå att det finns många även inom våra grupper som har alkoholproblem, och lösningen av dessa problem befrämjas inte av att man möter alkohol vid sådana här offentliga tillställningar. Det vore faktiskt en solidaritetshandling från oss att avstå från alkohol i sådana sammanhang. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Jag skall beröra samma två frågor i betänkandet som Peter Eriksson tog upp. Först några ord om den fråga där alla partier utom Moderaterna har gemensam skrivning. Som nämnts av Peter Eriksson har det i en motion bl.a. föreslagits att statliga myndigheters samarbete med näringslivs och lobbyorganisationer skall utredas. Utskottet hänvisar i sitt svar till att regeringen nu har tillkallat en kommission om den statliga förvaltningens uppgifter och organisation, kallad Förvaltningspolitiska kommissionen. Vi anser att en belysning av och överväganden om statliga myndigheters samverkan med näringslivs och intresseorganisationer ligger i linje med denna kommissions uppdrag. Då vi dessutom inom utskottsmajoriteten anser att det är värdefullt att en sådan belysning och sådana överväganden kommer till stånd, föreslår vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen detta till känna. Denna skrivning kan moderaterna inte acceptera utan reserverar sig mot den. Det förvånar mig något att moderaterna inte vill ställa sig bakom att det är värdefullt med en belysning av ett förhållande som är utsatt för en så omfattande kritik. Jag vill också beröra frågan om alkoholfri representation, där Miljöpartiet, som nämnts här, har avgivit en reservation. Vi har i utskottet hänvisat till vad socialutskottet, som är sakkunnigt på området, tidigare har anfört, nämligen att stat och kommun bör visa återhållsamhet med alkoholservering vid offentlig representation. Eftersom en sådan återhållsamhet iakttas, tycker jag att det gällande beslutet är förenligt med Sveriges trovärdighet vad gäller de hälsomässiga målen inom alkoholpolitiken. Jag yrkar, fru talman, avslag på båda reservationerna och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! Peter Eriksson har yrkat bifall till reservation 2 i betänkande nr 5, och den reservationen är ju skriven med anledning av min motion 1994/95:K308. Då faller det sig naturligt för mig att instämma i det bifallsyrkandet. Det är tveksamt om alkohol skall ingå i offentlig representation, t.ex. här i riksdagen. Jag är den förste att säga att det naturligtvis finns tillfällen, t.ex. middagar med utländska gäster, då det skulle vara oartigt att inte bjuda på t.ex. vin. Det skulle åtminstone ta lång tid att förklara. Men många gånger är både vin och sprit - åtminstone sprit - både onödigt och olämpligt. Låt mig få nämna några skäl till att jag har skrivit motionen! Ett skäl är att det faktiskt är stötande i allmänhetens ögon att vin och sprit bekostas av skattebetalarnas pengar och inte av oss själva. Vi politiker har väl lidit tillräcklig trovärdighetsförlust när det gäller vår oförmåga att skilja mellan vad som skall bekostas av statens konto och vad som skall bekostas av den enskilde politikern? Det kan ju hända att en och annan av oss tycker att det är obehagligt att få en mikrofon under hakan och frågan om vi dricker på egen eller statens bekostnad. Det enda alternativet för att komma ur situationen är att tacka nej till alkohol. Det är i och för sig en hedervärd linje, men man vill kanske dricka och kan då säga att man gärna står för det själv. Detta är enligt min mening ett gränsfall, där vi politiker skulle kunna beredas möjlighet att själva bekosta ett glas vin till maten eller en konjak till kaffet om vi vill ha det. Skattebetalarna skall kanske inte stå för det. Ett annat skäl till min motion är att alkohol snart sagt inte accepteras på någon arbetsplats i dag. Att dricka i tjänsten är uteslutet. Det är lika självklart som att man inte dricker alkohol och kör bil. Vi vet att en läkare inte dricker i tjänsten, och inte heller en polis, svetsare eller lärare. Jag tycker att det kunde vara rätt självklart att en riksdagsman inte heller gör det. Det har talats mycket om att politiker skall vara förebilder. Att vara en god förebild innebär att jag tar riksdagsuppdraget på så stort allvar att jag inte dricker i tjänsten. Skulle jag som politiker välja att dricka alkohol vid en representation som har karaktär av fritid kan det synas vara självklart att jag betalar den alkoholen själv. Ytterligare ett skäl för alkoholfri representation har redan nämnts: Det skulle ge vårt lands alkoholpolitiska mål trovärdighet. Det finns ett riksdagsbeslut om en minskning av alkoholkonsumtionen i Sverige med 25 % till år 2000, enligt WHO:s rekommendation. Det är också väl känt att alkoholrepresentation inte är riskfri. Det finns tyvärr mängder av exempel på hur en alkoholism grundlagts eller utvecklats genom offentlig representation eller representation inom privata näringslivet. Oavsett om man är UD tjänsteman, servitör på en restaurang eller arbetar inom någon annan yrkeskategori visar statistiken att man ofta genom ett dagligt umgänge med alkohol utsätter sig för betydande risker. Av dessa och andra skäl bör det kort sagt vara självklart att offentlig representation skall vara alkoholfri eller åtminstone spritfri.

Fru talman! Jag vill bara tillägga att jag håller med om det Tuve Skånberg säger. Det är viktigt med förebilder. Det är viktigt med trovärdighet. Men jag menar att vår restriktiva inställning gör att alkohol och representation går att förena. Om det hade funnits vårdslöshet i alkoholrepresentationen hade jag hållit med Tuve Skånberg om att vi kanske hade fått återgå till det förbud som i princip fanns en gång i tiden. Men jag påstår att det inte är så. Jag har ändå suttit i riksdagen i snart 14 år. Min bild är att det finns en restriktivitet i dessa sammanhang. Om det finns exempel på att restriktivitet inte tilllämpas är det mer angeläget att Tuve Skånberg och andra påtalar detta i andra sammanhang, i stället för att här bara ifrågasätta den väldigt restriktiva sed vi har.
Fru talman! Om jag hade exempel på att det brast i restriktivitet skulle jag självfallet inte ta upp dem här i riksdagens kammare. Vi rör oss på ett principiellt plan. Det handlar om förebilder och ingenting annat. Jag står fast vid mitt instämmande i det av Peter Eriksson gjorda bifallssyrkandet vad gäller min motion.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 2 behandlas motionsyrkanden från den allmänna motionstiden i januari gällande yrkesfiskarnas skatteförhållanden. Motionärer från m, fp, c, kds och s begär i motionerna att svenska yrkesfiskare skall få verka under konkurrensförhållanden som är mera lika dem som gäller för t.ex. Danmarks yrkesfiskare. Vi moderater anser det vara ett allvarligt problem för det svenska yrkesfisket att det inte råder konkurrensneutralitet i förhållande till våra grannländer. Vi menar därför att det är mycket angeläget att vi ser till att skattevillkoren för svenska yrkesfiskare skyndsamt ändras så att rimliga konkurrensvillkor uppnås. Frågan om att införa ett särskilt yrkesfiskaravdrag har sedan en längre tid tillbaka varit föremål för beredning i regeringskansliet. Därför anser vi att riksdagen med anledning av motionerna redan nu hos regeringen skall begära förslag så att nya regler kan träda i kraft under år 1996. Fru talman! Jag vill i detta sammanhang också erinra om att riksdagen vid ett flertal tillfällen under tidigare riksmöten har behandlat frågan om yrkesfiskaravdrag. Dessutom har t.ex. riksdagens jordbruksutskott, som i maj 1995, yttrat sig i frågan och funnit det både rimligt och angeläget att frågan bereds vidare och att en proposition läggs fram på riksdagens bord. Det är också ett faktum att yrkesfisket är en internationell näring med ilandstigningar och försäljning av fisk i ett flertal länder. Dåliga skattevillkor för våra svenska yrkesfiskare försämrar i detta läge konkurrenskraften och därmed också lönsamheten. Medlemskapet i EU understryker i än högre grad angelägenheten av att svenska fiskare erhåller rättvisare villkor i den nya konkurrensen. Avskaffandet av det svenska prisregleringssystemet för fisk år 1994 har hittills inte påverkat lönsamheten negativt. Med rättvisa villkor för de svenska yrkesfiskarna i förhållande till konkurrenterna i omvärlden kan det svenska yrkesfisket återvinna en bättre lönsamhet. Fru talman! Jag anser det beklagligt att utskottet inte mera kraftfullt ställer sig bakom motionärernas krav på rättvisa konkurrensförutsättningar för landets yrkesfiskare. Fru talman! Jag vill också i detta sammanhang påminna om att yrkesfiskare är en ganska liten yrkeskår som arbetar under mycket svåra förhållanden - ute till havs. Om jag får göra mig till tolk för dessa yrkesfiskare vill jag mena att det minsta man kan begära är att de är konkurrensneutrala gentemot sina grannländer. Härmed yrkar jag bifall till reservation 1.

Fru talman! Yrkesfiskets villkor måste förbättras om en långsiktig framtidstro skall kunna uppnås. Ett skatteavdrag för svenska yrkesfiskare är angeläget att införa skyndsamt. Vi har också från Folkpartiet under ett antal år sedan 80-talets mitt väckt motioner med förslag om införande av ett yrkesfiskeavdrag liknande det som finns i exempelvis Danmark och Norge. Senast i en motion under förra riksmötet yrkade vi på att ett sådant avdrag infördes. Skatteutskottet har också tidigare uttalat sig i betänkande om ett sådant avdrag. Redan i betänkande 1992/93:SkU21 uttryckte utskottet att man var medveten om yrkesfiskarnas speciella problem. Man förutsatte att regeringen skulle pröva frågan. Under riksmötet 1993/94 uttalade sig riksdagen åter för att regeringen skulle se över avdragsmöjligheterna för yrkesfiskarna. En översyn har därefter genomförts av Finansdepartementet under 1994. De tekniska förutsättningarna för ett yrkesfiskeavdrag liknande det i Danmark finns därmed. Det är därför beklagligt att regeringen ännu inte har lagt fram ett sådant förslag. 1993 presenterades en statlig utredning om fiskets framtid, SOU 1993:103, där det sades att det var angeläget med samma möjligheter för de svenska yrkesfiskarna som konkurrentländernas. Fru talman! Stora delar av det svenska yrkesfisket har haft lönsamhetsproblem under lång tid. En av orsakerna till detta är att svenska fiskefartyg inte längre kan fiska i Nordsjön och Skagerrak som förut. Norges och Danmarks utökade fiskegränser har satt stopp för detta. Genom dessa ekonomiska zoner har Sverige numera bristande tillträde till dessa fiskevatten. På exportmarknaden för sill och annan fisk konkurrerar dock de svenska yrkesfiskarna med våra grannländers fiskare. Det är därför intressant att jämföra med grannländerna. Genom Sveriges inträde i EU har också resterande gränsskydd för vissa fiskeslag eliminerats. I Norge införde man redan 1964 den här typen av avdrag. Denna skattefördel har ökat regelbundet gentemot Sverige sedan dess. 1992 en lag om särskilt skatteavdrag för danska yrkesfiskare. Det var en lag som godkändes av EG Återigen: Svenska yrkesfiskare har ingen motsvarighet till dessa andra nordiska länders avdrag. Våra svenska yrkesfiskare är på arbetsmarknaden också en udda yrkesgrupp. De som ingår i handelsflottan har sin sjömansskatt där man rättat till detta. Varför skall man skilja på folk till sjöss - om man är på handelsfartyg eller på fiskefartyg? En förutsättning för att Sverige skall kunna behålla ett konkurrenskraftigt yrkesfiske är att skattereglerna harmoniseras med våra närmaste konkurrentländers. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 som är gemensam för Folkpartiet, Moderaterna och kds.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande 2 angående ett skatteavdrag för yrkesfiskare gäller egentligen inte yrkesfiskaren, utan yrkesfisket som näring, hela näringens betydelse för sysselsättning i naturligtvis främst kustregionerna. Denna sysselsättning är oerhört viktig för att vi över huvud taget skall kunna ha levande kust och skärgårdsbygder i vårt land. Vi kommer att diskutera dessa frågor också i morgon då vi diskuterar fastighetsbeskattningen. Vi ser hur kustbandet hotas på många sätt. Den viktigaste näringen, fisket, hotas. Sedan hotas möjligheten att leva kvar genom fastighetsbeskattningen. Dessa frågor hänger samman. Det är oerhört viktigt att se den stora regionalpolitiska betydelse som detta har, och inte bara regionalpolitisk. Om vi skall bevara dessa miljöer och ha möjligheter till ett rörligt friluftsliv för alla andra inbyggare i Sverige måste vi ha en levande kust och skärgård i det här landet. Då måste vi också ha ett levande yrkesfiske. Annars hotas vi av ett kustsamhälle som består av hus med timerapparater som släcker och tänder lamporna. Det är inte en attraktiv miljö. Fru talman! Det sägs att den här frågan har beretts och hanterats flera gånger. Den tidigare regeringen har gjort det, den nuvarande bereder den. Men det händer ju ingenting! Det går mycket starka rykten bland fiskarna, fru talman, att det finns färdiga propositioner. Jag tror att det ligger något i dessa rykten, men det händer ingenting. Men statsråd talade med fiskarna på deras kongress och gav intryck av att någonting skall hända. Men det händer ingenting, fru talman, platt intet. Det är oerhört allvarligt av de skäl som jag sade för yrkesfiskarna, för näringen och de regioner det handlar om. Det kan finnas andra sätt att stödja den här näringen. Egentligen tycker jag inte att det är bra med riktade skattesubventioner för att stödja en näring. Med anledning av den nya budgetprocessen säger man att det är bra med en genomskinlig process. De stöd som ges ges som direkta och öppna stöd. Det tror jag vore det lyckligaste. Vi i Vänsterpartiet har tidigare arbetat för att stödja fiskenäringen med fiskerilån. Vi har försökt försvara dem mot både borgerliga och socialdemokratiska attacker. Vi har agerat för näringen. Om det nu inte går, och vad finns det för skäl som gör att det kan bli svårt? Ja, det kan vara EU-regler som säger att det blir konkurrenssnedvridningar. Om då dörren stängs för andra möjligheter att stödja näringen måste man vara beredd att pröva det här yrkesfiskeavdraget. Det är oerhört viktigt att regeringen skyndsamt avslutar sitt arbete. Är det så att man inte vill vidta andra åtgärder måste vi pröva den här åtgärden. Därför har vi från Vänsterpartiets sida försökt trycka på i skatteutskottet. Det har vi gjort i form av reservation 2. Vi har där inte tvingat socialdemokrater eller centerpartister att låsa sig för en modell. Men vi vill tvinga dem att trycka på den regering som de stöder. Men inte ens det vill Socialdemokraterna och Centern göra. Det tycker vi är allvarligt och dåligt. Att inte ens våga trycka på för att frågan skall få en snabb lösning är obegripligt när det går så kraftiga rykten om att det finns så mycket material framme. Denna fråga borde vara löst före jul. Det skulle inte vara någon julklapp till fiskarna vid kusten men ett besked om att de kan ha en framtid att möta med rättvisa och rimliga villkor. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.
Fru talman! Lars Bäckström har ju en stark känsla för vikten av att detta genomförs, och vi har ju en liknande syn på frågan. Lars Bäckström nämnde dock att det kanske är EU-skäl som gör att regeringen inte lägger fram det förslag som lär finnas i Finansdepartementet. Låt mig då återigen peka på att Danmark har fått sitt förslag godkänt av EU-kommissionen. Det svenska förslaget har ju tagit sikte på att likna det danska förslaget, så några farhågor för att EU skulle stoppa förslaget finns inte.
Fru talman! Ledamoten Erling Bager missförstod mig. Vad jag sade var att det kanske är EU-skäl som gör att regeringen inte vill lägga fram förslag till andra näringspolitiska åtgärder för att stödja fiskerinäringen i Sverige i dess helhet. Det kanske finns sådana skäl, och det tror jag att jag egentligen helst skulle vilja. Men om nu EU sätter stopp för sådana näringspolitiska satsningar av konkurrenssnedvridningsskäl, så menar jag att man måste vidta andra åtgärder. Då är denna åtgärd den mest operativa och hanterliga. Den åtgärden för yrkesfiskarna stämmer förvisso överens med EU-reglerna. Där är Erling Bager från Vill inte regeringen vidta någon åtgärd på andra områden, så får de ju vidta den här åtgärden. Det är det som Socialdemokraterna i dag skall lämna besked om. Nu är det dags för besked och inte bara passningar och glidningar.

Fru talman! Inte bara talarlistan utan också ett flertal motioner, både från socialdemokrater och ända ut till moderaterna, har ställt krav på åtgärder för konkurrensneutralitet när det gäller det svenska yrkesfiskets möjligheter. Bakgrunden är naturligtvis att danskar och norrmän har andra regler som ger rätt till avdrag, vilka är betydligt större än de schablonavdrag på 90 kr per dag som medges enligt den svenska lagstiftningen. I beredningen av ärendet har jordbruksutskottet understrukit behovet av konkurrensneutralitet mellan grannländerna, men man har också sagt att man inte har velat gå så djupt in i de rent skatterättsliga reglerna i ärendet. Det är korrekt, som motionärerna anför, att danska och norska regler är generösare än våra och att det i sig är ett problem. Mot den bakgrunden är frågan hur man skall uppnå att konkurrensneutralitet bereds i regeringskansliet. Skatteutskottets majoritet har ändå inte velat tillstyrka motionerna, eftersom detta är en komplicerad skattefråga som kan ge smittoeffekter på andra områden. Det är angeläget att det sker en ordentlig beredning av ärendet innan ett slutligt förslag läggs fram här i riksdagen. Det är självfallet mycket angeläget att ärendet drivs skyndsamt, så att fiskarna kan ges ett tryggt besked om den långsiktiga utvecklingen. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill till Inger Lundberg återigen framföra att skatteutskottet två gånger tidigare har tryckt på vikten av att även svenska yrkesfiskare skall få denna möjlighet. Riksdagen som helhet har också ställt sig bakom betänkandena från skatteutskottet. Nu är det dags att handla. Nu har vi politiskt schabblat med denna fråga i många, många år. När det nu finns ett förslag framme i Finansdepartementet är det dags att gå till handling. Det talas om smittoeffekter. Varför talar ingen om smittoeffekter när det gäller svenska sjömän vid handelsflottan, som sedan årtionden kompenserats med sjömansskatt? Att återigen sätta käppar i hjulen för en av de minsta yrkesgrupperna, yrkesfiskarna, vilka nu är färre än 3 000 och som kämpar för sin näring och bransch mot grannländer, vars fiskevolym är mycket större, tycker jag är nästintill skamligt. Nu är det dags för handling. Den reservation som tre partier står bakom kan här få uppslutning, och det går att genomföra ett förslag under 1996.
Fru talman! Att begära en ordentlig beredning i regeringskansliet av ett komplicerat ärende tycker inte jag är att sätta käppar i hjulen, Erling Bager. Det är riktigt, som Erling Bager säger, att det finns ett starkt engagemang i den här frågan. Det har inte minst markerats av Margareta Winberg när hon i olika sammanhang har diskuterat yrkesfiskets möjligheter. Jag delar Erling Bagers uppfattning att det är angeläget att ärendet bereds skyndsamt, och jag förutsätter att så kommer att ske.
Fru talman! Jag vill till Inger Lundberg återigen framskjuta att beredningen är genomförd. Förslaget finns framme. Jag behöver kanske inte gå in på vilket sätt det har tagits fram, men jag råkar ha en kopia av förslaget i min hand. I förslaget uttrycks t.o.m. att man skulle kunna införa detta den 1 januari 1996. Varför har ett så viktigt förslag stoppats? Jag tycker att det är dags att gå till handling. Beredning har skett under många år och under flera regeringar. Nu finns det ett förslag. Lägg fram det för riksdagen!
Fru talman! Erling Bager har till protokollet gjort en markering till regeringen, som jag förutsätter läser de synpunkter som Erling Bager har fört fram. Precis som Erling Bager har sagt har detta ärende legat ganska länge. Det har det gjort bl.a. under den borgerliga regeringstiden.
Fru talman! Inger Lundberg talade om en markering som har gjorts till protokollet. Men, Inger Lundberg, det handlar ju om mer än att lägga meningar till protokoll i denna kammare. Vi röstar och voterar också. En väsentlig fråga till Inger Lundberg är vad det är som skall beredas. Det börjar låta som en Hasse Alfredson-monolog - först skall kvarnarna mala och sedan skall kvarnarna mala. Vad är det som skall malas? Jag sade att det går ett rykte om att det finns en färdig proposition. Erling Bager säger att han har ryktet i sin hand. Det materialiseras väldigt snabbt här i Erling Bagers hand. Det är uppenbarligen inte bara ett rykte utan ett faktum som jag talar om, och ändå talas det om att det skall beredas. Säg vad det är som skall beredas! Man kanske ville hitta ett annat stöd som var lämpligare och kanske mer riktat till näringen som helhet. Det vore i så fall en rimlig beredningsprocess. Men varför bereda eventuella smittoeffekter när det finns ett färdigt förslag i budgetpropositionen från januari? Jag tror nog faktiskt att tjänstemän på olika nivåer i departementen har haft möjlighet att arbeta en del med beredningen, kanske rent av på övertid. Så visst är det här berett, Inger Lundberg. Här är det uppenbarligen någonting som ni inte vill tala om, som hindrar er. Kanhända är det en konflikt mellan några departement. Men det får ni så fall ta och lösa, och då måste vi i riksdagen se till att departementen sätter litet fart och löser sina egna interna konflikter. Bara för att man är oenig inom socialdemokratin, kan inte fisket slås ut så att det enda som snart återstår av fisket är långaställningarna på Det är snart det enda som återstår om ni skall "bereda", som vore det fråga om en konservindustri. Men här är det faktiskt fråga om en näring som är hotad och som behöver styrka! Inger Lundberg säger att hon "utgår". Men varför då inte stödja reservation 2 från Vänsterpartiet och sätta litet fart på regeringen?
Fru talman! Å ena sidan vet Lars Bäckström inte riktigt vilken modell för konkurrensneutralitet han vill ha. Å andra sidan anser Lars Bäckström att ett väldigt konkret förslag skall läggas fram i kammaren. Erling Bager sade tidigare att det finns en färdig proposition. Det är möjligt att han har bättre insyn i regeringskansliet än jag. Jag har i varje fall inte sett någon färdig proposition. Däremot vet jag att det har skett ett beredningsarbete i ärendet. Jag förutsätter att man för en politisk diskussion kring de, som Lars Bäckström sagt, ganska komplicerade saker som det här är fråga om och att diskussionen förs mot bakgrund av den grundsyn som både jordbruksutskottet och skatteutskottet givit uttryck för: behovet av konkurrensneutralitet mellan svenska, norska och danska yrkesfiskare.
Fru talman! Jag har sagt att jag kan tänka mig att det är rimligt att bereda om det kunde vara någon annan form av stöd till fisket. Är det vad som skall beredas, kan väl Inger Lundberg säga det. Men det gör hon inte, utan hon säger bara att vi skall "bereda". Då kan man tänka sig att det är något annat som skall beredas, t.ex. om skatteavdraget för yrkesfiskare är förenligt med hur det är i konkurrentländerna. Men det behöver ni inte bereda, därför att vi vet att det här är i enlighet med EU:s regel. Det är konkurrensneutralt i förhållande till våra grannländer. Sanningen är att ni inte vill eller inte vågar fatta beslut; det är alldeles uppenbart. När man inte kan ange vad det är som skall beredas och undersökas, är det mycket som pekar mot att ingenting alls skall beredas. Man skall bara vänta och spela ett slags "svälta räv" mellan departementen. Ett departement vill uppenbarligen göra det här - Jordbruksdepartementet. Ett annat departement vill stoppa detta - Finansdepartementet. I det läget får riksdagen driva på och säga: Såväl vi i Sverige som fisket som bransch kan inte vänta på grund av att två departement är oeniga. Därför hade det varit rimligt, Inger Lundberg, att stödja reservation 2 från Vänsterpartiet. Jag vänder mig då till er socialdemokrater och till Centerpartiet och Miljöpartiet. Då skulle vi få litet fart på det här. När det är så illa ställt att oppositionen har bättre tillgång till handlingarna än vad regeringspartiet har, borde ni stödja vår reservation och sätta fart på er egen regering.
Fru talman! Lars Bäckström vet inte riktigt vad han vill i sakfrågan, men han vet att han vill att vi skall stödja hans reservation.

Fru talman! Tidigare utredningar har enligt uppgifter varit ganska samstämmiga i fråga om yrkesfiskaravdraget. Därför finner jag det ganska märkligt att Inger Lundberg just nu inte kan gå med på att påskynda detta skatteavdrag, så att de svenska yrkesfiskarna omedelbart - helst i början av 1996 - får besked av den svenska regeringen om hur man kommer att ställa sig till yrkesfiskaravdraget. Det vore rimligt att Inger Lundberg här och nu sade att detta kommer att ske i början av 1996. Då vet yrkesfiskarna i alla fall någonting. Då har de en riktlinje. De har tidigare fått vissa indikationer från jordbruksminister Margareta Winberg. Avståndet mellan Inger Lundberg och vår jordbruksminister behöver väl inte vara längre än att man kan hålla kontakt.
Fru talman! Jag konstaterar bara att vad vi nu har att rösta om är det betänkande som ligger på våra bord. Utskottet har där förutsagt att regeringen till riksdagen redovisar resultatet av sina överväganden så snart detta kan ske. Det har skett en hel del beredningsarbete i ärendet, och jag förutsätter - precis som utskottet gör i betänkandet - att vi i riksdagen inom en snar framtid får en redovisning.
Fru talman! Jag tycker att det ögonblicket nu är inne. Man behöver inte hålla på och utreda längre. Frågan är utredd, och man har - enligt uppgifter - varit mycket överens i tidigare beredningar om att ett yrkesfiskaravdrag skall utgå. Jag tycker att frågan har diskuterats tillräckligt mycket. Nu behöver vi komma fram till beslut.

Fru talman! Jag tror att vi alla i Sveriges riksdag kan anse att det yrkesmässiga fisket har stor betydelse för landets livsmedelsförsörjning. Idén med vår EU-anslutning var att fiskets del skulle öka och att våra fiskares möjligheter att driva sin näring på konkurrensmässigt likvärdiga villkor skulle bli stadfästa. Svenska fiskares tillgång till alla medlemsländernas fiskevatten var en av de fördelar vi ville nå. En annan fördel var att den 20-procentiga tullen på leveranser av förädlade fiskeprodukter till EU undanröjdes och att fiskberedningsindustrin därigenom kunde expandera i vårt land och efterfråga mer av svenska fiskares fångster. I dessa för fisket mycket positiva perspektiv skall man se de motioner från oss moderater som rör yrkesfiskaravdraget. I jämförelse med andra fiskenationers yrkesfiskare ser vi en betydande skillnad i möjligheterna att få göra avdrag för ökade kostnader förenade med arbete utanför ordinarie arbetstid - alltså en betydande skillnad, till nackdel för svenska fiskare. medlemskapet innebär ställde ökade krav på fiskenäringen. Längre årsarbetstid för ett effektivare utnyttjande av båtar och utrustning blev ett ökat krav för att nå konkurrenskraftiga priser. Längre gångtider för att nå de fångstplatser och fångstvolymer som krävs för lönsamhet var ett annat resultat av EU-medlemskapet. Båda dessa faktorer förlänger svenska fiskares arbetstid till sjöss, borta från hemorten, och ökar därmed betydelsen av ett realistiskt yrkesfiskaravdrag. Fru talman! Inte enbart rättvisa i en internationell konkurrens talar för våra motioner om yrkesfiskaravdrag. Även rättvisan i jämförelse med andra svenska yrkesutövare som arbetar utanför hemorten och som har exklusiva kostnader för detta talar för en snabb handläggning av våra förslag. Av det skälet yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Fru talman! I detta betänkande finns det en mängd goda förslag som jag hade velat stödja. Men alla förstår vi att så länge regeringen ämnar fördela knappast mer än 1 % av statens budget till kultur måste många förslag fortsatt stå på vår önskelista. Men det är viktigt att vi väljer att aktivt arbeta för ett mål. Alltför ofta i kulturutskottets betänkanden under det senaste året har det hänvisats till den kulturpolitiska utredningen. Nu när den har kommit hänvisar man till den kulturpolitiska propositionen i stället. Jag förstår ärligt talat inte regeringens hänvisningar till kommande propositioner. Vi kan faktiskt handla nu. Vi behöver inte vänta till sedan. Om vi väntar för länge så fattas besluten någon annanstans, där vi inte har någon möjlighet att påverka. Vi sitter här till låns för att driva en politik som våra väljare vill ha och så väl behöver - en aktiv kulturpolitik som driver de demokratiska processerna framåt. Då går det inte alltid att hänvisa till senare, utan vi måste skapa en vision här och nu och skapa vår verklighet. Herr talman! Jag skall nu ta upp det som står i själva betänkandet. Det handlar om museifrågor. En viktig fråga som tas upp i betänkandet är inrättande av ett nationellt kvinnomuseum och stöd till de lokala kvinnomuseerna. I betänkandet har hela fem riksdagspartier motionerat om kvinnomuseer. Trots denna uppslutning i frågan har utskottet inte velat föreslå riksdagen att ta något initiativ i frågan. Jag ställer mig frågande till detta. I den kulturpolitiska utredningen står det nämligen såvitt jag kan se inte ett enda ord om ett kvinnomuseum och inte ett ord om att all politik skall utgå från ett mans och kvinnoperspektiv. Därför är det bråttom, och därför är det viktigt att dessa frågor kommer fram i dag. Hur vi än vänder och vrider på det så är vi av manligt eller kvinnligt kön, oavsett ras, oavsett religion, oavsett om vi är unga eller gamla och oavsett om vi är fattiga eller rika. Könsperspektivet borde med kraft tas med i alla beslut. Därför är ett kvinnomuseum med nationellt ansvar, utlokaliserat i landet, en liten del i jämställdhetssträvandena. Vi kan alla vara överens om att museerna skall spegla förändringar i naturens och människans liv och verksamhet genom årtusenden. Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museerna samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur eller miljö. Det utvecklar och förmedlar kunskap, och bjuder på upplevelser för alla våra sinnen. Det är öppet för allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning till medborgarna. Jag vill med detta säga att det nu är dags att inrätta en nationell samordning när det gäller kvinnans kultur och historia. Därför måste vi besluta oss för att vi skall inrätta ett kvinnomuseum och utreda dess lokalisering och ekonomiska möjlighet att bli verklighet. Vi har inte råd att vänta på en kulturproposition som förmodligen inte kommer att ha ett enda ord med om detta. Det som vi dock vet i dag är att fem av riksdagens partier är beredda att stödja en sådan verksamhet. Vi skulle i dag kunna få en majoritet kring ett kvinnomuseum, ett museum som skulle ägnas åt kvinnans olika roller under olika epoker och belysa kvinnohistoria ur ett nutidsperspektiv, ett framtidsperspektiv och ett globalt perspektiv. I dag inskränker sig ju regeringens kvinnoperspektiv till att inrikta sig på kvinnorepresentation i politiska organ. Av större vikt vore faktiskt att spegla den verklighet som vi lever i, där nedskärningar i offentlig sektor och förändringar i välfärdssystemet kraftigt försämrar kvinnans ställning. Att spegla denna faktiska verklighet verkar vara för tufft för regeringen. Den håller inte hela vägen fram, som Göran Persson brukar säga. Vi har även andra delar i detta betänkande som är värda att lyfta fram. Det gäller bl.a. kulturprojektet Röda sten i Göteborg. Vi som var på Bok och biblioteksmässan hade förmånen att få ta del av informationen kring projektet och träffa en del av eldsjälarna bakom detta projekt. Det långsiktiga målet för projektet är att man vid Göta älvs mynning, i ett gammalt pannhus, skall skapa Göteborgs motsvarighet till Louisiana i Danmark. Jag önskar projektet lycka till, och jag hoppas att man skall få statliga medel från En annan del i betänkandet är de teaterhistoriska museerna. Ett par motioner lyfts fram. Bl.a. tar man upp vikten av att samordna de teaterhistoriska museernas verksamheter och statliga medel därtill. I betänkandet framgår det att Drottningholms teatermuseum skulle ha en samordnande roll med nationell karaktär. Men av motionerna framgår en annan verklighet. Därför borde en utredning som rätar ut dessa frågetecken tillsättas. Jag hoppas att regeringen återkommer med förslag om det i den kommande kulturpolitiska propositionen. När det gäller yrkandet om ett presshistoriskt museum vill jag särskilt lyfta fram frågan om det svenska språkets ställning som kulturbärare. Vårt språk moderniseras i en rasande fart. Litteratur som är bara några decennier gamla är för tunga för dagens ungdomar att läsa. Språket har förändrats i en sådan hast att de helt enkelt inte förstår vad som står i den. Jag kan som exempel nämna att svenska studerande föredrar att läsa hundraårig engelsk facklitteratur framför ett betydligt yngre översatt verk på svenska på grund av att det engelska språket inte har förändrats lika dramatiskt som det svenska språket. Jag vill därför avsluta med en fråga. Vad ämnar regeringen göra för att det svenska språket skall vara en varaktig kulturbärare? I detta läge har jag inga yrkanden, men givetvis står jag bakom reservationerna 1 och 2. Tack för ordet.

Herr talman! Systrar och bröder i världens mest jämställda parlament! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3. Sverige har ett högt anseende som föregångsland i jämställdhet, men ändå är vi svenska kvinnor påfallande osynliga i all dokumentation av vår kultur. Vi framträder sparsamt i massmedierna, och vi lyser med vår frånvaro i historieböckerna och på museer. Våra kulturinsatser visas inte för samtiden och bevaras inte för framtiden. Vi är utraderade ur vårt kollektiva minne, dömda att försvinna i historiens töcken. Är det inte dramatiskt? Jag skall nämna något av verkligheten. 80-90 % av de statliga och kommunala kulturpengarna går fortfarande till manskultur. Redan vid FN:s kvinnokonferens i Nairobi 1985 skrevs det in i handlingsplanen att kvinnors kulturinsatser skulle lyftas fram i alla länders historieskrivningar. Kvinnor världen över börjar nu mer och mer att ifrågasätta männens ensamrätt i historien. Jag vill påstå att en ny folkrörelse håller på att växa fram, en folkrörelse som vill dokumentera sig historiskt och i framtiden. I Miljöpartiets partimotion om kulturen lyfter vi fram den här folkrörelsen. Vi anser att ett arbete med ett nationellt kvinnomuseum omedelbart måste inledas. Vi menar att medel bl.a. kan sökas ur europeiska och internationella fonder, förutom stöd från stat, kommuner och landsting.

Världens mest jämställda parlament kanske inte hinner få ett kvinnomuseum. Kvinnor behöver sina förebilder för sin egen identifikation, inte minst när de nu tar sig in på männens traditionella områden och förväntas att agera enligt mansmönster. Männen behöver få tydliga idéer om hur det som kvinnor är bra på kan berika just dem. I Kulturutredningen, som nu är ute på remiss, står att de övergripande målen bör vara att: Värna yttrandefriheten och ge reella yttrandemöjligheter. Detta måste väl också gälla för kvinnor. Verka för delaktighet och stimulera eget skapande. Eget skapande pågår nu genom att man vill ha ett nationellt kvinnomuseum och lokala kvinnomuseer. Främja konstnärlig och kulturell förnyelse och kvalitet. Eftersom vi inte har något nationellt kvinnomuseum i Sverige är det en förnyelse av kulturell kvalitet. Ta ansvar för kulturarven och främja positivt bruk av dem. Ja, vi vill lyfta fram kvinnorna som den halva del av historien de utgör. Ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Ja, vi tycker att vi skall möta den här folkrörelsen. De medel som Kulturutredningen anger för att uppnå de kulturpolitiska målen är tillgänglighet och decentralisering. Utredningen framhåller också att de statliga insatserna skall utformas så att de både tillgodoser de gemensamma intressena på nationell nivå och regionernas och kommunernas möjligheter att utveckla kulturlivet utifrån egna förutsättningar. Utredningen poängterar vikten av stark lokal förankring och eldsjälarnas betydelse för folkrörelsernas utveckling. Det här kan väl inte vara så kontroversiella synpunkter att vi inte redan i dag kan tillsätta en arbetsgrupp som kan se över hur ett nationellt kvinnomuseum skulle se ut och som redan i dag skulle kunna säga att vi stöder ett kvinnohistoriskt museum med speciell Bergslagsprofil. Den verksamhet som hitintills bedrivits i bl.a. Surahammar har stor betydelse för den växande kvinnofolkrörelsen där, alltså bör regeringen ge stöd nu. I Miljöpartiets partimotion om kultur har vi också lyft fram betydelsen av ett teatermuseum som tar ett större nationellt ansvar än i dag. I det sammanhanget vill vi att Drottningholms teatermuseums roll specificeras. Den samordning som nu planeras tillsammans med Dansmuseet är vi positiva till. Tillgängligheten för allmänheten kommer framöver att bli bättre. Men ytterligare samverkan i hela landet behövs. Utskottet lyfter fram Göteborg och Eskilstuna. Vi tycker att initiativen bör stödjas och erfarenheter utbytas i större utsträckning än tidigare, alltså mer nätverkssamarbete. Till sist vill jag också lyfta fram satsningarna på Ekomuseum i Bergslagen. Jag anser inte att det finns några skäl att invänta att riksdagen eventuellt så småningom kommer att rösta för de förändringar i grundbidragssystemen som föreslås i Kulturutredningen. Vi anser att det är fullt möjligt att redan i dag stärka stödet och vill därför att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett sådant förslag.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra vittnesbörd om människors kultur och miljö. Det utvecklar, förmedlar kunskap och bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för medborgarna. Detta var Museiutredningens förslag till museidefinition. Utredningen betonar att museernas huvuduppgift är bildning. Det sägs att den som inte förstår eller känner till sin egen historia har svårare att förstå andras kultur och historia. Vi har kunnat se hur en rotlöshet spritt sig och många, framför allt unga människor, känner sig osäkra inför det mångkulturella samhälle som Sverige utvecklats till. När människor utsätts för förföljelse, när krig bryter ut och andra oroligheter råder måste vårt land kunna vara en plats där människor kan känna sig lugna och trygga. Men för att vi skall kunna erbjuda denna fristad för dem som mest behöver det är det viktigt att människorna i vårt eget land känner sig säkra i sin egen identitet. Det är i denna utveckling som museernas roll kommer in. Den erfarenhet som finns ute på alla landets museer kan vara en nyckel till att ge människorna den kunskap som behövs för att förstå andra människor. Det är dock viktigt att allas historia berättas. Historien om bondesamhället - jordbruket var huvudnäring i Sverige under många sekel - har av naturliga skäl berättats många gånger. Den övre klassens historia har också väl dokumenterats och bevarats. Däremot har tyvärr dokumentationen av arbetarnas och 1900-talets historia inte fått riktigt lika mycket utrymme. Men det är viktigt att vi även lyfter fram industrialismen och det samhälle som så drastiskt har förändrats under detta sekel. När min morfar växte upp i Roslagen i början av seklet var det ett helt annorlunda samhälle än det jag växte upp i. Vi får inte heller glömma att i Sverige lever många som har en helt annan historisk bakgrund än den svenska. Jag menar att museerna står inför en ny utmaning i det mångkulturella samhället. För att vi skall kunna diskutera framtiden måste vi få kunskap om de händelser och den utveckling som har lett till att vi står där vi är i dag. Därför måste museerna dokumentera, levandegöra och bevara alla människors historia. Herr talman! Vi skall i dag diskutera eventuella kvinnomuseer. Kvinnors historia är en del av den svenska historien. Jag anser att det bör vara en självklarhet för dagens museer att även skildra kvinnornas historia, likaväl som de skildrar männens historia. Jag läser just nu Herman Lindqvists bok om Gustav Vasa och hans söner och döttrar. Där kan jag läsa om männen från den tiden. Det är förresten en mycket bra bok, som jag varmt rekommenderar er alla. Men kvinnorna som levde under den tiden står det faktiskt inte så mycket om. Kvinnorna är de som alltid har skött marktjänsten. Utan dem hade samhället inte kunnat utvecklas som det har gjort. Jag vill påpeka att även om vi i dag inte tillstyrker någon motion om kvinnomuseum är det vår mycket bestämda uppfattning att kvinnornas historia också måste berättas. Jag vet att en del museer redan i dag har ett kvinnoperspektiv på sina utställningar. Ett exempel besökte jag i somras, Arbetets museum i Norrköping. Där fick jag lära känna Alva Karlsson, som jobbade på Holmens väveri, en typisk kvinnoarbetsplats. Där fanns också en utställning om världens kvinnor. Det har tagits initiativ runt om i vårt land, exempelvis i Surahammar, där man tittar på förutsättningarna för att starta ett kvinnomuseum. Herr talman! Museistrukturen har utretts två gånger under de senaste åren. Av Museiutredningen och av Kulturutredningen. Den senare är just nu ute på remiss, och utskottet är inte berett att ta något initiativ som syftar till inrättandet av ett kvinnomuseum. När Kulturutredningen lade fram sitt betänkande föreslogs ett nytt bidragssystem till de regionala institutionerna. I stället för att ha olika schabloner för olika områden föreslog utredningen att det skulle finnas en schablon. Vidare skulle grundbeloppen utgå från verksamhet i stället för från personalkostnader, vilket förhoppningsvis kan leda till en förnyelse av verksamheten samtidigt som det naturligtvis skall finnas en kontinuitet för institutionerna. Utredningen föreslog även ett ökat antal rörliga grundbelopp. Ett sådant system skulle medföra en större flexibilitet i bidragstilldelningen. Utskottet menar att det föreslagna systemet skulle kunna innebära att ekonomiska resurser frigörs för museer utanför det regionala systemet. Men jag vill påpeka att utredningen just nu är ute på remiss och att utskottet inte har tagit ställning till Kulturutredningens förslag utan inväntar en eventuell proposition. Herr talman! Några motioner som vi i dag skall behandla gäller lokala eller regionala initiativ till nya museer. Det kan handla om något som har varit av betydelse för regionen men även om att man har känt att de traditionella museerna inte fyllt de behov man har haft. Det är viktigt att vi i fortsättningen har en levande museistruktur. Det är viktigt att nya idéer och infallsvinklar kommer fram även inom de i dag befintliga museerna. Jag ser fram emot ett förslag till bidragssystem som jag hoppas skall vara den vitaliserande kraft som jag anser behövs, där museer utanför den regionala museiorganisationen under en begränsad tid kan erhålla grundbelopp för att komma i gång med sin verksamhet. Vi väntar med spänning på eventuella förslag som kommer till våren. Till dess vill utskottet inte ta något initiativ till att ge ytterligare statligt stöd till de museer som motionärerna har lyft fram.
Herr talman! Jag delar Annika Nilssons uppfattning att också de befintliga museerna - oavsett om de är nationella museer, länsmuseer eller kommunala museer - skall lyfta fram den halva av mänskligheten som kvinnorna utgör. Det är så självklart att vi i dag får stå här med skammens rodnad på våra kinder för att det inte är på det sättet. Att verkligheten ser ut som den gör skäms vi kanske alla för - det hoppas jag åtminstone. För att vi skall nå det som vi i dag tycker är självklart behöver vi ett speciellt nationellt museum för kvinnor - precis som vi behöver kvinnoförbund, kvinnorörelser eller kvinnliga nätverk. Vi behöver sluta oss samman för att nå dit vi vill nå; det verkar som om Annika och jag vill nå samma mål. Eftersom det är så självklart tycker vi att man redan i dag kunde tillsätta en arbetsgrupp för att se närmare på hur ett sådant nationellt museum skulle kunna se ut. Det skall inte behöva vara så besvärligt, menar jag. Vid kulturutskottets sammanträde fattade vi faktiskt vid sittande möte beslut om ökat ekonomiskt stöd till Arbetets museum. Jag var med och fattade det beslutet, och jag är stolt över det. Jag tycker att det är ett bra och viktigt museum. Jag tycker inte att det skall behöva vara så komplicerat när det gäller ett kvinnomuseum att vi skall behöva vänta på utredningar. Då är det andra strukturer som arbetar emot oss.
Herr talman! Den kulturutredning som presenterades i början av september är nu ute på remiss. Vi tycker faktiskt att man bör ha respekt för de remissinstanser som i dag håller på och arbetar fram sina yttranden över utredningen. När remissyttrandena har kommit in kommer det att utarbetas en proposition. Den kommer förhoppningsvis till våren. Jag tycker att det är viktigt att man avvaktar propositionen i vår såväl när det gäller ett kvinnomuseum som när det gäller andra, regionala museer och alla de andra idéer som finns ute i det svenska kulturlivet. Då kan man ta ställning till helheten och behandla alla frågorna i ett sammanhang i stället för att plocka ut en del bitar i förväg.
Herr talman! Jag förstår inställningen, men jag delar inte uppfattningen. Jag tycker inte att världens mest jämställda parlament behöver vänta på några utredningar för att möta den folkrörelse som nu sprids världen över, även i Sverige - jag tänker på den kraft och den vilja som finns hos kvinnor i dag att dokumentera sin egen historia för att bättre kunna ta klivet in i framtiden. Jag vill att vi skall kunna möta den folkrörelsen redan i dag och inte behöva vänta på en utredning.
Herr talman! Jag är naturligtvis glad att Ewa Larsson förstår mina synpunkter. Men jag har respekt för att vi inte alltid sitter inne med alla svaren på frågorna. Jag tycker att vi skall vänta tills kulturlivet ute i Sverige har haft chansen att lägga fram sina synpunkter på Kulturutredningen. Som politiker tycker jag att det är viktigt att lyssna på andra människor och få in deras synpunkter innan man fattar beslut, och det är det vi gör i den här frågan.

Herr talman! Årets betänkande om museifrågor har tidsmässigt hamnat i ett politiskt vakuum. Kulturutredningen har avgivit sitt slutbetänkande och där ägnat stort utrymme åt de förslag som Museiutredningen på sin tid presenterade. Remissarbetet pågår, och regeringens stora kulturproposition är förvarnad till mars 1996. I avvaktan på det nya bränsle som den kommer att tillföra den museipolitiska debatten har många kulturdebattörer tagit time-out. När det gäller kulturutskottets arbete innebär det att samtliga motionsyrkanden som innehåller förslag om statliga insatser till olika museiprojekt avstyrks med stor majoritet. Helt stilla har det ändå inte varit på museiområdet. Regeringen tog för någon vecka sedan ett beslut att fördela 169 miljoner kronor till ett stort antal museer och arkiv för att ta igen något av den eftersläpning som finns när det gäller att registrera och vårda eller konservera några av de viktigaste föremålen på våra svenska museer. Beslutet innehåller en viktig signal; genom att både statliga och regionala museer och museer med annan huvudman har fått del av bidraget har Kulturdepartementet markerat att begreppet "nationellt ansvar" kan gälla oberoende av huvudman. Det kan kanske nyansera diskussionen om Stockholmsfixering och leda tankarna i en något annan inriktning än begreppen nollåttor och bondläppar. T.ex. har man i Eskilstuna, Gränna, Helsingborg, I det remissarbete som nu pågår kommer man säkert att tangera liknande frågor som de som aktualiseras i de olika motioner som utskottet avstyrker i detta betänkande. Av entusiastiska människor - enskilt eller i olika organisationer och föreningar - initierade museisatsningar på olika håll i landet har bromsats upp av de ekonomiska realiteterna. Pengarna har inte räckt för att förverkliga alla idéer. Eventuella kommunala eller landstingskommunala anslag har förbrukats i uppbyggnadsskedet. Då återstår möjligheten att se sig om efter pengar från andra kassor. I det sammanhanget blir staten en möjlig räddare och välgörare. Men den ekonomiska situationen är ju inte fundamentalt annorlunda i staten än i kommuner och landsting. Därför är det realistiskt att avvakta den möjlighet till ett samlat grepp och en samlad bedömning som kulturpropositionen kommer att ge. Då kan man kanske bättre bedöma om det är ett kvinnomuseum i Norrköping eller Göteborg - det är de orter där det enligt vad som sägs i betänkandet just nu finns satsningar på kvinnomuseiområdet - som skall få bli bärare av det övergripande, nationella uppdraget på det genusmuseala området. I det sammanhanget kommer en moderat idé som lanserats i flera av de kulturpolitiska utredningarna att få förnyad aktualitet. Jag tänker på möjligheten att genom avtal mellan den berörda statliga myndigheten och kulturinstitutionens huvudman reglera det uppdrag staten är beredd att inom ramen för en samlad nationell bedömning ge institutionen - det kan vara ett museum, en symfoniorkester eller teater - och det ekonomiska bidrag som kan utfalla som en följd av uppdraget. Med en avtalslösning kan man vinna ökad tydlighet i uppdraget, bättre uppföljning av om pengarna används på avsett sätt och säkra en långsiktig planering av verksamheten. Skulle förhållandena ha ändrats när avtalet skall omförhandlas kan man i ett nytt avtal ta hänsyn till detta. Staten kan teckna nya avtal på områden som fått ny aktualitet eller som tidigare ansetts vara en regional eller lokal angelägenhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga hemställanspunkter i betänkandet och avslag på alla reservationerna.

Herr talman! Kvinnor och deras roll och betydelse saknas ofta när olika företeelser beskrivs ur ett historiskt perspektiv. Kvinnorna är osynliga i skolans historieböcker, och de är osynliga på museerna. Flickor får redan i tidiga år klart för sig att det nästan inte har funnits några kvinnor som har varit så betydelsefulla att de eller det de har gjort är värt att avbilda eller beskriva. Det är givetvis djupt otillfredsställande. En tvärpolitisk grupp framsynta kvinnor i Surahammar har konstaterat att kvinnornas insatser för att Bergslagen skulle bli Sveriges industriella vagga inte finns dokumenterade eller presenterade på ett överskådligt sätt någonstans. De bedömer att en av de större utmaningarna inom historie och museisfären torde vara att synliggöra kvinnors historia. Herr talman! Jag delar deras bedömning, och det är av det skälet som jag och även andra ledamöter av riksdagen har motionerat om kvinnomuseum. Kvinnogruppen i Surahammar har påbörjat ett mycket ambitiöst arbete för att etablera ett kvinnohistoriskt museum med Bergslagsprofil. De har gått i studiecirklar och tagit hjälp av forskare. I somras mynnade det arbetet ut i en utställning: "Hundratrettio meter under jord" - "Död och överlevnad i ett gruvfält 1836". Man får bl.a. reda på att kvinnorna i gruvarbete tjänade lika mycket pengar som männen, något som jag och många andra besökare blev mycket förvånade över. Utställningen har uppmärksammats lokalt men också på kultursidorna i de större tidningarna. Man har också arrangerat något som man kallar Bergslagens kvinnodagar. Kvinnorna i Surahammar och på andra orter som det skrivs om i kulturutskottets betänkande gör ett mycket viktigt pionjärarbete. Jag är också mycket glad över kulturutskottets noggranna genomgång av frågan om inrättande av kvinnomuseer. Enligt uppgift från utskottskansliet är detta en "ny" fråga. Jag anser att det är mycket värdefullt att utskottet har slagit fast följande: "Enligt utskottets uppfattning är det av stor betydelse att även ett kvinnoperspektiv anläggs i museernas utställningsverksamhet och att kvinnornas i lika hög grad som männens historia speglas av våra museer. Ett sådant synsätt bör enligt utskottets mening prägla museernas verksamhet." Detta uttalande vill jag uppmana politiker och kulturtjänstemän som arbetar på olika nivåer i samhället att verkligen ta fasta på. Det är en mycket tydlig signal. Avslutningsvis anser jag dock att riksdagen redan nu, inför regeringens arbete med den kulturpolitiska propositionen, borde uttala sig principiellt positivt till att det skall utgå statligt stöd till kvinnomuseer.

Herr talman! Kammarens ledamöter är givetvis välkomna att stanna kvar och lyssna på denna kulturpolitiska debatt om en bibelfråga, som gäller ett förord till Bibeln. Herr talman! I detta betänkande behandlas en flerpartimotion där det föreslås att den kommande, samlade utgåvan av Bibeln i ny översättning också skall förses med ett förord som klargör kvinnosynen i Bibeln. Jag måste börja med att beklaga utskottets ovilja att göra den heliga skrift tillgänglig för alla. Utskottet säger att om den förändrade kvinnosynen måste tas med i utgåvan innebär det en förändring i översättningen och att Gamla testamentet därmed helt ändrar karaktär. Nu är det inte på det viset. Det motionärerna hemställer om är ett förord för att förklara kvinnosynen i ett dokument som innefattar en tidsrymd om mer än 2 000 år, nämligen bibeln. Det är ett förord som väsentligt skulle underlätta för många kvinnor och män att övervinna de motstånd de känner, exempelvis inför det följande som står i bibeln: Det är bättre att spilla sin säd i horans buk än på marken. De funderingar vi får när vi läser detta ger för många ett stort motstånd att läsa bibeln. Vi får också funderingar som: Vad har detta fört med sig för kvinnosynen i dagens samhälle? Denna förnedrande kvinnosyn fortsätter att fortplanta sig generation efter generation utan att vi riktigt förstår varför. Ett förord kan bidra till att förändra detta mönster och dagens kvinnosyn. Vidare skriver utskottet i betänkandet att det inte kan gå med på att en viss historisk aspekt tillmäts en viss vikt. Denna speciella aspekt skulle då gälla kvinnosynen och kvinnan. I detta hänseende pekar utskottet på Gamla testamentet. Om man tillmäter en speciell vikt beträffande kvinnan borde man också göra det när det gäller straffrätten, civilrätten, djurskyddet, förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, förhållandet mellan föräldrar och barn, osv. Vi är alla medlemmar av världens mest jämställda parlament. Ändå har vi inte alla förstått att kön är en politisk dimension. Verkligheten kan delas in i två kön: kvinna och man. Det finns kvinnliga och manliga barn. Det finns ett könsperspektiv på djurskydd, straffrätt, osv. Herr talman! I betänkandet står att det hela nog löser sig ändå. Vissa medel kommer att avsättas i fonder och dylikt, och varje förläggare skall själv kunna fatta beslut om den vill ha ett förord till bibeln eller inte. Det är väl riktigt. Men borde inte vi ställa krav på bibelns tillgänglighet för alla genom att bifalla yrkandet om ett förord, i stället för att lita till välviljan hos enskilda förlag? Staten har beviljat en hel del pengar för bibelöversättningen, som man har arbetat med sedan år 1972. Det är mycket pengar, och jag anser att vi bör ställa krav på ett jämställdhetsperspektiv. Vi bör alla ställa oss följande frågor. Anser riksdagens ledamöter att bibeln är en viktig skrift som hos många skänker tröst, glädje, hjälp och frälsning? Anser riksdagens ledamöter att bibeln är av allmänintresse? Anser riksdagens ledamöter att det blir ett särintresse när kvinnosynen tas upp? Jag anser inte det. Anser riksdagens ledamöter inte att män och kvinnor har lika rätt till bibeln? Anser riksdagens ledamöter att bibeln har en vägledande funktion både för män och kvinnor? För mig är det solklart. Utan förord blir den nya översättningen inte användbar för kvinnor - vare sig för unga eller gamla kvinnor, och heller inte för alla män. Jämställdheten har ändå nått en bra bit på vägen. Jag står därför bakom reservationen till betänkandet. Om någon kommer att yrka bifall till den kommer jag också att stödja den. Samtidigt känns det mycket beklämmande att en så självklar sak som ett förord i bibeln förmodligen kommer att röstas ner av världens mest jämställda parlament.

Herr talman! Så länge det finns liv finns det dock hopp. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationen. I Ordspråksboken 7:4 står: Säg till visheten: Du är min syster. Jag hoppas att vi kan låta visheten komma fram här i riksdagen. I kristen tradition har Gud oftast, men inte alltid, benämnts med manliga termer. Gud är fader, son och ande, men Gud är också Vishet, eller Sofia, som vishet heter på grekiska. I bibeln möter vi henne redan i Ordspråksboken, där visheten i kvinnlig gestalt framstår som närvarande och aktiv redan vid världens skapelse. På flera ställen i Gamla testamentet framstår visheten som själva skapelsens princip, på ett hemlighetsfullt sätt gömd i allt skapat. Hon är Guds tilltal till oss människor i och genom själva skapelsen. Som en gudomlig vägviserska manar hon oss att vända om när vi råkat på avvägar, för Visheten känner vägen till livet. Jesus kom tidigt att identifieras med Visheten. För de första kristna framstod han som den främste av Vishetens profeter eller rentav som Sofia själv i jordisk gestalt. Också anden har i kristen tradition fått bära Vishetens namn. Likaså har Maria, Jesu moder, förknippats med vishetens namn. Kyrkan har betraktats som Sofias hemvist på jorden. Sofia har alltså funnits i den kristna traditionen sedan dess början. Men hennes namn har länge skymts av andra. Något entydigt svar på vem hon är kan ingen ge. Den kristna traditionen kring Sofia har utvecklats på olika sätt och rymmer naturligtvis olika tolkningar. Men så mycket vet vi att Sofia är ett kvinnligt namn för Gud och att hon med många kvinnor världen över delar erfarenheten av ett liv i det fördolda. Det säger sig självt att vi behöver ett förord som klargör synen på kvinnan i bibeln och lyfter fram visheten. Ni som vill lära er mer om Sofia, Visheten, kan komma till Sofiakyrkans mässor.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. Detta betänkande handlar om den kvinnosyn som finns i bibeln. En motion har väckts där man vill att riksdagen ger regeringen till känna att det skall finnas ett förord till bibeln angående kvinnosynen i den. År 1972 tillsattes en kommitté vars uppgift var att översätta Nya testamentet. Under åren som gått har den fått ytterligare arbetsuppgifter och skall till den första advent år 1999 har färdigt en bibel med Nya testamentet och Gamla testamentet samt tillägget till Motionen handlar om att i bibeln införa ett förord som tar upp och kommenterar den kvinnosyn som finns i bibeln. Motionärerna tar även upp problemet med att förstå de texter som finns i Bibeln. Många texter kan uppfattas som kvinnofientliga, och detta vill motionärerna komma ifrån genom att i ett förord förklara texterna. Som motionärerna så riktigt påpekar är Bibeln en skrift skriven av män. Men den är också skriven utifrån den tidens mänskliga och kulturella värderingar. Utskottet menar att den har tillkommit under en tidsrymd av flera hundra år, och innehållsmässigt hänför den sig till en avsevärt längre tidsrymd. Det finns i Gamla testamentet även en helt annan syn än den vi har i dag på t.ex. statsrättsliga och civilrättsliga frågor, på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och även angående förhållandet mellan föräldrar och barn. Herr talman! Samhället förändras hela tiden. Det gör också att värderingar ändras. De skrifter som vi har i dag speglar dagens värderingar. Det är naturligt att de inte kommer att bestå i framtiden. Likaväl som vi inte känner igen oss i de skrifter som härstammar från tidigare sekel kommer inte heller framtidens generationer att känna igen sig i dagens skrifter. Jag har tagit del av ett förslag till förord som är skrivet av Birgitta Onsell. Birgitta Onsell frågar sig bl.a. av vilken anledning som kvinnor behandlas som andra rangens människor i denna världens mest lästa bok. Jag känner inte heller igen mig i de texter från Bibeln som Birgitta Onsell har tagit fram. Jag förstår också att man reagerar när man läser dem. Bibeln är för många en skrift att söka glädje och tröst i. Men likaväl som jag reagerar över kvinnosynen i andra skrifter måste man vara medveten om att det var ett helt annat samhälle som fanns vid tiden då denna skrift skrevs. Jag hoppas att samhället hela tiden förändras. Jag hoppas att även synen på kvinnorna förändras. Vi kommer i dag att få en debatt om ett förord, och vi kommer också att se att vi har olika utgångspunkter och därför gör olika bedömningar. Genom att värderingar förändras tror jag att kvinno och mansrollen och synen på dessa t.o.m. skiljer sig från generation till generation. Därför tror jag att det kan bli mycket svårt att skriva ett förord som vi alla kan ställa oss bakom. Utskottet har av Bibelkommissionen fått veta att man tänker tillfoga en uppslagsdel liknande den uppslagsdel som redan har fogats till de avslutade översättningarna. I den uppslagsdelen är det meningen att man skall förklara ord och olika företeelser. Bibelkommissionen tänker också belysa generella problem i denna uppslagsdel. Det kan t.ex. finnas problem med textförståelsen som bl.a. har sin grund i en annan kulturs människosyn. Herr talman! Översättningen av Gamla testamentet med eller utan de tidigare översättningar kan användas av bl.a. Svenska kyrkan och de andra trossamfunden. Men det står trossamfunden och andra utgivare fritt att i översättningarna tillföra vilka kommentarer eller tillägg som de önskar. Med detta anser utskottet att motionen inte bör föranleda någon riksdagsåtgärd.

Värderade talman! Det här ärendet är ett exempel på hur det kan bli i Sveriges riksdag som en följd av statskyrkosystemet. Till dess att Svenska kyrkan befrias från staten kommer vi att diskutera och fatta beslut i ärenden som inte skulle bli aktuella här för andra kyrkosamfund än Svenska kyrkan.

Värderade talman! Bibeln skall inte behandlas som en publikation i serien statens offentliga utredningar. Svenska staten har genom Bibelkommissionen tagit på sig ansvaret att ge Bibeln en språkdräkt som med så stor trohet som möjligt mot grundtexterna gör Bibelns språk förståeligt för nutidens läsare. Därutöver är det upp till varje utgivare av Bibeln att formge den. Några bokförlag publicerar bilder som illustration till bibelavsnitten. Andra förlag trycker förklarande noter på varenda sida. Vi kan hitta olika sorters ordförklaringar och kartor beroende på vem som ger ut Bibeln. Det förlag som önskar ge Bibeln ett förord med förklaring till det som kallas Bibelns kvinnosyn kan göra det. Problemet för ett förlag som i ett förord vill förklara vissa av de i Bibeln redovisade synsätten är att det behövs förklaringar och förtydliganden till mängder av det som står i Bibeln. Därför är undervisning och predikan en så viktig del i en aktiv kristens liv. För att förstå vissa symboliska händelser som beskrivs i Bibeln behövs vägledning. När det t.ex. står att Jesus red in i Jerusalem på en åsna tycker vi att det verkar vackert och högtidligt. För att förstå hur torftigt det intåget egentligen var för den tidens människor borde vi påpeka att en åsna bör jämföras med vår tids moped. När vi läser om att Gud skapade jorden och allt vad därpå är på en vecka bör vi tänka på att Bibeln inte är en lärobok i naturkunskap. Bibeln lär att Gud skapade. Tidsbegreppet en dag eller en vecka är ointressant. På annan plats i Bibeln kan man läsa: För dig, o Gud är en dag såsom tusen år. Man kunde lika gärna säga miljoner år. Värderade talman! Vi klarar inte att i ett förord till Bibeln gardera oss för de missuppfattningar som läsning av boken kan innebära. Visst behövs det förklaringar till Bibeln. Det är dock inte Sveriges riksdags sak att fatta beslut om hur Bibeln skall presenteras. Det är ett ansvar för dem som utbildar präster, pastorer och lärare i religionskunskap. Hur vi än gör kan vi aldrig förhindra att fundamentalistiskt sinnade personer tolkar eller misstolkar Bibeln för sitt eget syfte. Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande 1995/96:2.

Herr talman! Ni på läktarna och alla ni som deltar i detta plenum! För tre år sedan hölls på Medborgarhuset på Söder en paneldebatt med rubriken "Förord till Gamla testamentet som förklaring till en eljest obegriplig kvinnosyn" och med underrubriken "Är detta en mänsklig rättighet eller en fundamental försyndelse?" Buckard. De blev tillfrågade hur de skulle ha reagerat, om de hade varit i kvinnokläder och under århundraden hade suttit på vänsterbänkarna i kyrkorna och lyssnat till texter som förringade deras människovärde. Om de hade blivit stämplade som orena varelser av en sort som knappast räknades. Om de hade blivit beskyllda för att ha fört synden och döden till världen och därför måste straffas. Hur skulle de ha känt sig om det i deras tros heligaste bok hade tvingats läsa: Från en man leder synden sitt ursprung, och för hans skull måste vi alla dö? Eller om de hade måst läsa: Ty från kläder kryper det ut mal, och från en man manlig ondska. Hellre en kvinnas ondska än en god mans. Hur skulle de ha reagerat om deras kroppar användes som symboler för världens ondska och vidrighet? Vad svarade då herrarna? Jo, Göran Agrell utbrast förtörnad: Om detta drabbat mig, skulle jag naturligtvis blivit förbannad, börjat att kämpa emot. Antagligen skulle jag ha blivit en ny Job. Olof Buckard instämde indignerat och med eftertryck att han verkligen skulle ha reagerat våldsamt. Då kommer frågan: Varför reagerar för det första inte vi kvinnor själva på förnedringen i större utsträckning? Är vi så indoktrinerade i vårt lågvärde att vi är blinda för förtrycket? Eller är vi rädda för någon himmelsk hämnd? Eller är det för att vi inte får eller skall lägga oss i något som av män förklarats heligt? Varför har vi inte så mycket stolthet i kroppen att vi åtminstone pekar på den första artikeln i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna: "Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter"? - Vi har rättighet till vår historia, som fanns innan de manliga gudarna tog vid. Och varför reagerar för det andra inte kyrkans män själva, riksdagens män och män över huvud taget och tänker: Det är ju barockt att jag skulle ha någon gudomlig rätt att vara mer värd än min mor eller min fru, mina döttrar, mina kvinnliga arbetskamrater. Det är väl ändå kärlek som skall stå i centrum, kärlek och solidaritet till mina medmänniskor som skall gälla. Och särskilt måste detta väl gälla i vår religions heliga skrift. Gud skall ju vara kärleken. Vad svarade då Bertil Hansson, Bibelkommissionens ordförande, på frågorna? Jo, han förklarade att han fann beställningen angelägen - märk väl - och uppfattade det som "en mycket kraftig utmaning till kyrkorna och samfunden att bearbeta frågan om bibelsynen i sin helhet". Det är bara det att vi inte kan vänta på att kyrkorna själva skall ta hand om detta, för det tror vi inte sker. Även de båda andra herrarna på det möte som jag har refererat var anhängare av ett förord. Luther själv skrev ju ett förord för mer än 400 år sedan, och jag tror minsann inte att han bad om något tillstånd för att göra det. Så detta är inte något nytt. Det finns ljusa krafter inom kyrkan som ställer sig positiva till ett förord, och säkert finns det också här i riksdagen sådana. Det är inga märkvärdigheter. Ingenting i bibeltexterna skall ju ändras eller uteslutas. Det är bara fråga om ett förklarande förord. Med löje har det talats om galna kvinnor som vill föra in varningstexter i Bibeln. Skulle inte de behövas? Werkström har ansett att man inte skall läsa Gamla testamentet ensam i sin kammare utan tillsammans i grupp, med någon som kan förklara. Vad skall vi då göra? Skall vi rusa in till någon granne, samla ihop ett gäng och sedan kalla på en präst för att vi skall kunna läsa texterna? Det är ju orimligt. Ett förord vore väl så mycket enklare. Birgitta Onsells förord är ju endast ett förslag. Märk väl än en gång: ett förslag, någonting att utgå ifrån. Inte minst var hennes avsikt med förslaget att ge oss kunskap om gudsbildernas historia. Det är något som vi aldrig har fått lära oss, speciellt inte de kvinnliga gudarnas betydelse i historien innan de manliga kom in. Det gäller också att ifrågasätta. Till dem som inte redan har fått förslaget vill jag säga att jag exemplar av det att titta på. Men det gäller, som sagt, ett förslag. Är det så ödesdigert att hela kyrkan skulle bryta samman, om det här fanns en förklaring till att vi kvinnor blivit så illa behandlade i Den heliga skrift, Böckernas bok? Uppdraget till Bibelkommissionen innefattade inte att den ensam skulle skriva förordet, utan det skulle utformas gemensamt med religionshistoriker och kunniga kvinnor. Så till det egendomliga: Regeringen kan inte ta något ansvar för att kvinnor blir förnedrade i vår kulturs heliga skrift. Inte heller biskopsmötet kan ta något ansvar, och kyrkan själv tvår sina händer. Då måste vi ju gripa in. Vi skulle kunna börja med att ta ett litet steg framåt. Jag frågar: Kan vi som kvinnor och män i Sveriges riksdag med gott samvete överlämna till kommande generationer en mångtusenårig förlegad och passerad människosyn, som bygger på skilda världar för kvinnor och män? Är det inte vår skyldighet att lägga oss i och förklara? Vi har här världens mest jämställda parlament - som vi har hört flera gånger - och detta borde sätta sina spår. Världens kvinnor och män behöver oss som föregångare. I direktiven står det också att staten skall ta ansvar för att vi på svenska äger en tillförlitlig och tidsenlig version av Bibeln. Det kan inte enbart ses som en inomkyrklig angelägenhet, utan staten har intresse av att tillse att en användbar bibelöversättning finns tillgänglig. Detta säger direktiven. Till Annika Nilsson skulle jag vilja säga att det är klart att det finns andra betraktelsesätt men att det alltid varit så när man har tagit upp en fråga som behövt åtgärdas. Det finns alltid också någonting annat, men vi måste ta upp en sak i taget, och detta är så viktigt för oss kvinnor. Det är också alltid svårt när man inte vill förändra någonting. Då ser man alltid svårigheterna. Men kammarens ledamöter har nu möjligheten att rösta om ett förord till Bibeln, eftersom vi har yrkat bifall till reservationen.
Värderade talman! Jag tycker att det är viktigt att påpeka att man kan hålla med om allting som Kia Andreasson och andra som talar för reservationen säger. Det är oerhört viktigt att vi arbetar så att den kvinnosyn som redovisas i Bibeln blir förklarad, så att man begriper att den inte hör hemma i vår tid. Men det vi har att ta ställning till i dag är om man kan lösa problemet med ett förord till Bibeln. Jag hävdar fortfarande att det inte finns några möjligheter att lösa det så. För 10-15 år sedan kom det ut en bok med en underbar titel. Det var ett antal kvinnliga teologer som hade skrivit den, och den hette Halva himlen är vår. Jag minns att jag, när jag köpte boken, tyckte att det var fantastiskt att få sprida den inställning som fanns i boken ute i landet. De flesta människor hade inte tänkt på saken i de termerna förut, dvs. att åtminstone halva himlen är kvinnornas. Vi hörde en del exempel på tveksamma formuleringar om kvinnan och synden av Kia Andreasson. Jag har under många år varit kyrkomusiker i svenska kyrkan och spelat och sjungit de flesta psalmerna. Men en psalm i förra psalmboken, jag tror att det var nummer 284, har jag aldrig spelat. Den hade en formulering som gjorde att man nästan skämdes över att den fanns med. Det handlade om synden. I andra versen heter det så här: "Hon trycker mig till jorden ned Som en odräglig börda. Hon synes mig så stygg och led Som den där mig vill mörda: Hon ger mitt samvet djupa sår Och såsom tusen pilar står I mitt beklämda hjärta." Man har skämtat och berättat historier om denna psalm. Man tolkade psalmen så, att det var kvinnan som avsågs, men det är alltså synden det handlar om. Därför förstår jag att Kia Andreasson kan tycka att en del uttryck i kyrkans tradition som är förnedrande för kvinnan bör förklaras. Det är ett uppdrag för dem som förkunnar på olika sätt att ideligen se till att rätta till de missuppfattningar som kan finnas. Det räcker inte med ett förord.
Herr talman! Det finns inga lätta lösningar på något här i världen. Att ett förord totalt skulle utsudda alla problem när det gäller kvinnofrågor och kvinnodiskriminering tror jag inte. Men jag tror att det skulle kunna hjälpa. Mina barn, som kanske i en känslig ålder själva väljer att läsa för prästen - att konfirmeras - och får Bibeln i sin hand, skall kunna finna ett förord. Det finns kanske inga människor i deras omgivning som kan förklara texterna. Det finns det många gånger inte. Det fanns det inte när jag läste inför min konfirmation. Ett förord hade säkert hjälpt mig. Jag hade en lång väg att gå för att hitta mina egna rötter och få förklaringar på dessa obegripliga texter. Så tror jag att det är för många unga kvinnor och för kvinnor i allmänhet. Dem skulle det hjälpa.

Herr talman! En uppslagsdel, såsom Elisabeth Fleetwood förordar, är uppsplittrande. Det är små fotnoter som kommer att tillfogas. Ett förord ger ju en helhet och ett sammanhang. Det är den stora skillnaden. Man får hela sammanhanget klart för sig. Fotnoter och små spridda förklaringar ger inte detta sammanhang.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva upprepa mig, men i en uppslagsbok finns det ju bara ett ledord. Man läser under det ledordet om just det ordets betydelse. I ett förord behandlas företeelsen i dess helhet på ett helt annat sätt. Det är den stora skillnaden. Elisabeth Fleetwood kan vifta hur mycket som helst, men det är skillnad på en uppslagsdel och ett förord just när det gäller att få sammanhanget klart för sig. Förordet belyser många saker, medan en uppslagsdel bara belyser det som man slår upp.

Herr talman! Även om jag tycker att det är självklart vill jag uttrycka min glädje över att utskottet har avslagit motionen om ett förord till Bibeln. Jag tror att intentionerna var goda. Man ville göra Bibeln bättre än den är, men jag tror inte att man kan göra det. Det finns många sätt att argumentera. Vi har hört många goda argument tidigare. Jag skall inte repetera allt det. Men ett argument är att författare är suveräna att skriva vad de vill, både nu och då. Vi kan instämma eller förkasta det. Vi kan tro på det eller låta bli, men vi kan inte ändra eller tillägga. Det var heller inte Bibelkommissionens uppgift. Den var tvärtom att komma så nära grundtexten som möjligt. Det är en urgammal text. Det är en religiös urkund, och det är litteraturens största historiska verk. Jag tycker att det är litet förmätet att tro att vi har rätt att göra tillägg eller förklara just en historisk aspekt, nämligen kvinnosynen. När man läser Bibeln måste man precis som när man läser andra historiska verk ta hänsyn till kultur och traditioner, levnadsvillkor m.m. som påverkade människosynen just då den skrevs. Men vi kan inte ändra historien i efterhand. Vi måste ha respekt för författaren, och vi måste ha förtroende och respekt för läsaren. Det finns många författare bakom Gamla testamentet. Boken är skriven under en lång följd av år. Även för den som tycker att det vore riktigt med ett förord av denna art, som tycker att det är helt legitimt, måste tillskapandet av ett förord ändå framstå som en gigantisk uppgift om man efterfrågar vetenskaplig integritet. I utskottets tidigare betänkande från 1989/90 pekas det på att det fanns en helt annan syn än dagens på förhållanden inom olika områden - mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan förälder och barn. Det skrivs böcker och avhandlingar om Bibeln eller om företeelser i Bibeln. Det varken kan eller vill vi förhindra. Vi kan diskutera innehållet och ha åsikter om det, men att lägga till något innanför Bibelns pärmar tycker jag omöjligt att vi kan göra. Förutom att det är en litterär text som så att säga inte är vår är det en helig skrift för judar och kristna. Det skulle kännas som ett helgerån. Det har sagts mycket som jag skulle kunna bemöta, men jag tycker inte att den debatten är det viktiga. Jag tycker att det viktiga är att vi har respekt för det som vi har fått. Bibeln står för sig själv. Det gör Havamal och Koranen också. Vi drömmer inte om att lägga oss i det som står i dem. Kvinnosynen är historisk. Det var den syn man hade då, och vi kan beklaga det. Vi kan vara glada att vi slipper den. Men ändra på den tycker jag inte att vi kan göra. Jag har läst i Bibeln av och till under hela mitt liv. Jag har aldrig känt mig förtryckt av den. Men jag är ändå glad att kunna peka på att om jag tycker att den är förskräcklig vänder jag mig med förtroende till Nya testamentet. Det har en helt annan syn på människan. Jag vill rekommendera det, det är den människosyn vi kanske borde ha mer av. Välj då inte Petrus, Paulus eller någon annan utan ta Jesu egen syn. Att han gav en kvinna uppgiften att tala om att han var uppstånden, trots synen att en kvinnas vittnesbörd i det landet inte alls gällde enligt den tidens lagstiftning, har lyft mig många gånger.

Herr talman! Visst är en författare fri att skriva vad han eller hon vill. Men nu investerar vi faktiskt flera miljoner statliga skattekronor i översättningsarbetet. Därför tycker jag att det är helt rimligt att vi har synpunkter på hur verket presenteras. Vi ser att mycket förändras i världen, men visheten består ändå. Jag hoppas att visheten kan få skymta fram i riksdagen så att vi kan fatta ett beslut om ett förord, där vi kan få en samlad bild över Bibelns utveckling.
Herr talman! Jag tyckte att Ewa Larsson hade fantastiskt fina saker att säga om visheten. Jag tycker att det är bland det finaste jag läser i Bibeln. Ewa Larsson kan väl inte mena att därför att den svenska staten har investerat flera miljoner i en översättning av ett verk skall man ha kontroll över det. Jag förstår inte det. Om vi skulle kosta på en språklig bearbetning av ett annat verk därför att det behövs för språkets skull, kan vi väl inte ändra i det. Det tycker jag är helt orimligt.

Herr talman! Jag vill till Fanny Rizell och andra säga så här: Givetvis skall vi respektera Bibeln som den är. Vi skall inte ändra på någonting. Bibeln är ett gammalt verk som beskriver hur det såg ut då. Men då tilläts Bibeln läsas bara av män. I dag läses den av båda könen. En uppslagsdel utesluter inte - om vi nu beslutar oss för det - ett förord, som skulle kunna ge en kort samlad bild av hur kvinnosynen var då, som ger tillgänglighet så att alla kan läsa Bibeln och på så sätt kan övervinna det motstånd som man kanske kan ha när man läser de oförståeliga texterna.
Herr talman! Jag förstår att intentionerna är goda, man vill göra Bibeln mera förståelig. Men det är en kvinnosyn som man hade på den tiden. Det tycker jag måste får stå. Vi kan inte påverka historien i efterhand. Ibland i diskussioner om vad Gustaf II Adolf eller Napoleon gjorde tycker man till och i efterhand med facit i handen försöker tala om hur de borde ha gjort. Det kan vi göra, men vi kan inte ändra på något. De hade sin möjlighet i sin tid som de begagnade på sitt sätt. Det kan vi inte ändra på. Historien kan inte skrivas om. Man har gjort det i vissa stater, men det har visat sig ganska olyckligt.
Herr talman! Det är precis vad vi inte vill. Vi vill alltså inte ändra på någonting som har varit. Vi vill bara skapa förståelse för hur det var då och hur det är i dag för att på så vis bygga en bro för människor så att de faktiskt kan läsa Bibeln och förstå det som står där samt väga det mot den verklighet som vi lever i i dag.
Herr talman! Hur kan man med de få sidor som presenterats förklara Bibeln? Hur kan man med några få sidor klara av alla dessa författare under dessa årtusenden? Hur skulle man kunna göra det? Det förefaller mig totalt obegripligt.
Herr talman! Det är klart att det blir svårt att förklara om man skall göra det på det viset. Men att förklara kan också tolkas så som att förklara Gudsbilderna, som även fanns tidigare, för att man skall kunna förstå de citat som är stötande. Fanny Rizell säger att det är en historisk kvinnosyn som vi inte kan göra någonting åt och inte påverka. Nej, det kan vi inte, men vi kan kanske förklara. Det är just förklaringen som är så angelägen. Fanny Rizell säger då att vi i Nya testamentet ser motsatsen, och tycker jag också. Det behöver inte förklaras. Det är just de gamla texterna som behöver förklaras. Gudsbilden måste förklaras. Kommer man bara rakt in i texterna blir det skrämmande, och det kan t.o.m. vara skadligt.
Herr talman! Jag ha läst historiska verk av skilda slag. Det har aldrig funnits någon förklaring i dem. Många av dem är ganska grymma, hemska och svårförståeliga. Det är Bibeln också - jag tycker inte att det är någon lättläst litteratur. Jag vill inte avråda från att läsa Bibeln för det. Jag tycker inte att det på något vis är farligt. Ofta när vi läser något som vi inte begriper tar vi rätt på det, söker en förklaring eller går förbi det. Det sägs att så gjorde Martin Luther. Han tog hatten på och gick förbi sådant som han inte begrep. Det kan vara ett sätt behandla det. Sedan kan man komma tillbaka. Nästa gång kan man kanske hitta en bättre belysning.
Herr talman! Jag tycker inte att man kan jämföra heliga boken Bibeln med andra böcker och historieböcker. Det går inte därför att Bibeln har satt sina spår i samhället. Än i dag sätter den sina spår. Därför är det viktigt, annars skulle jag aldrig ha talat för ett förord. Det är en bok som påverkat kvinnor genom hela historien och gör det faktiskt än i dag. Kvinnorna inom kyrkan och prästerskapet har ju under lång tid fått uppleva att präster stöder sig på citat från den heliga skriften. Det är alltså en genomgående påverkan av samhället. Därför behövs det en förklaring, inte därför att det är hemskt, att man blir rädd utan just därför att den har så vida konsekvenser för kvinnorna.
Herr talman! Jag har påpekat att det är en historisk skrift och att den av den anledningen inte skall röras. Det är författarens rätt. Jag har också sagt att det är en helig skrift. Det är för mig väldigt viktigt. Den måste få vara det den är. Vi har i dag diskuterat jämställdhet i riksdagen. Vi kan tycka att det är ytterst ojämställt i Bibelns skrifter, och så är det ju. Men så var det på den tiden. Jag tycker inte att vi har kommit så mycket längre. Det kanske vore bättre att ägna sig åt jämställdhet i dag och försökte få lika lön för kvinnor och män än att försöka ändra på historien. Det tycker jag vore mera handfast. Bibeln står för sig själv. Jag tycker att den klarar sig alldeles utmärkt som den är. Jag säger inte att Bibeln är lättläst, men jag tror inte att våra barn har större förståelse för den därför att det står en förklaring på några sidor. Den är mera komplicerad än så.

Herr talman! Det finns anledning att ta oron över Bibelns s.k. kvinnosyn på stort allvar. Visst är det ett bekymmer att Bibeln är skriven i en genuint maskulin värld. Men ett ännu större bekymmer är att den är tolkad i en genuint maskulin värld. Därför är det inte säkert att det är själva källan som är det stora problemet. Det finns naturligtvis historiska och kulturella skäl att hantera en så gammal text. Men självfallet skall den inte fortsätta att bevaras och tolkas enbart av män. Därför tycker jag att detta är ett viktigt samtal, även om jag självfallet stöder innehållet i betänkandet. Carl-Johan Wilson menar att kommande generation här i riksdagen inte kan föra sådana här intressanta samtal om Bibeln. Men det tror jag visst, för Bibeln är inte Svenska kyrkans bok på något sätt. Den är mycket äldre och täcker en mycket bredare kultur, och det är fler som förvaltar den. Jag kan därför tänka mig att kommande generationer i riksdagen också kommer att diskutera bibelöversättningar. Det finns ju inte bara en tolkning. Det finns egentligen inte en enda enhetlig bild i Bibeln, inte ens namnet på Gud. Att därför tro att man vare sig i förord eller i en uppslagsdel skall kunna förklara dessa komplexa sammanhang är naturligtvis alldeles omöjligt. Vad vi i stället skall göra, både män och kvinnor, är att läsa Bibeln på ett nytt, feministiskt sätt för att upptäcka mångfalden. Det finns t.ex. många kvinnor i Bibeln, t.ex. den allra första kvinnan som ger Gud ett personligt namn. Den första kvinnan är givetvis en kvinna, nämligen Hagar som dessutom är icke-hebré. Hon talar om Gud som seendets Gud. Läser man om Hanna, Samuels mamma, får man en massivt annorlunda bild av den judiska tron än vad männen ger, för att inte tala om Maria som är unik i en massivt sluten, manlig och judisk värld. Det är så Bibeln, såväl som andlig och helig text och som kulturmaterial, kan berika vårt tänkande. Det finns många fler exempel på sådana här rika förebilder. Man kan och skall läsa Bibeln med många synsätt och ur olika vinklar. Lösningen finns alltså inte i ett perspektiv. När reservanterna skriver "den bibliska kvinnosynen" är man alldeles snett ute, för det finns inte en syn. På alla områden finns det en mångfald av synsätt. Därför skulle jag vilja uppmana oss till nyläsning och nytolkande samt en spännande resa in i den rikt möblerade och kulturella värld som Bibeln är. Utskottets hemställan i betänkandet tycker jag att vi skall bifalla.

Herr talman! Det har sagts många kloka ord, och vi är många på talarlistan i den här frågan. Bibelkommissionen har arbetat ganska länge, sedan 1972 som framgår av betänkandet. Den torde bli klar 1999. År 2000 kommer en helbibel ut för första gången på mycket länge. Jag kan upplysa om att den förra Bibelkommissionen arbetade i 144 år, vilket är litet längre tid än vad nuvarande kommission kommer att arbeta. Kommissionen är, som också har påpekats, en statlig utredning, dvs. en kommitté. När gamla testamentet kommer ut 1999 kommer det att stå SOU99: följt av någon siffra. Detta är unikt för Sverige. Det finns inget annat land i världen som ger ut en bibelöversättning i form av en statlig utredning. Detta är förmodligen också sista gången det sker. Det gör också att denna liksom alla andra statliga utredningar har direktiv att följa. De ursprungliga direktiven som fortfarande gäller är skrivna av Alva Myrdal. Hon var ju inte särskilt känd för att vara mot kvinnor såvitt jag kan förstå. Det är dessa direktiv som vi följer i Bibelkommissionen. Jag har nämligen haft förmånen att få vara med i Bibelkommissionens styrelse under de senaste tio åren. Av direktiven framgår hur vi skall översätta Bibeln, vilket språk som skall användas och vilka hänsyn som skall tas. Framför allt är det fråga om en vetenskaplig översättning. Man får alltså inte ta hänsyn till vissa trender och tendenser i tiden, utan översättningen skall vara vetenskaplig. Det är viktigt att betona den vetenskapliga integriteten. Det är våra främsta språkforskare på det här området som ingår i Bibelkommissionen. Till sin hjälp har de många av våra främsta författare. Karl Vennberg, som inte är helt obekant, har varit med och översatt bibeln i tio år. Vidare ingår Tomas Tranströmer, vår kanske mest kände internationelle poet just nu, och den mest kända översättaren på författarsidan nu är väl Gun-Britt Gun-Britt Sundström har i Dagens Nyheter skrivit ett par artiklar just i frågan om kvinnosynen, som jag vill rekommendera till läsning, där hon tar upp alla de problem som vi tar upp i dag och anledningen till att hon inte förordar ett förord. Kvinnosynen i Bibeln är inte så entydig, som Sahlberg alldeles riktigt sade, utan den är ganska mångtydig även i gamla testamentet. Några av talarna här citerade Ordspråksboken, och jag kan rekommendera Ordspråksbokens allra sista kapitel, kapitel 31. Det innehåller en utomordentlig hyllning till kvinnan, kanske den vackraste som finns i hela bibeln. Den finns också med i Gamla testamentet. Bibelkommissionen gav ut en provöversättning av Psaltaren för 14 dagar sedan. Det är den mest lästa boken, inte bara i Gamla testamentet utan i hela bibeln. Det finns ingen negativ kvinnosyn i Psaltaren, som alltså läses mest i Bibeln. Om man ser till den religion som har det som vi kallar för gamla testamentet som sin viktigaste urkund, judendomen, kan man inte påstå att judendomen på något vis diskriminerar kvinnor. Judendomen har många starka kvinnliga personer inom politiken, kulturen och även i religionen. Om Gamla testamentet skulle vara entydigt kvinnofientligt, skulle judendomen förtrycka kvinnor. Men det gör den faktiskt inte. I Bibelkommissionen tar vi till oss dessa synpunkter. Feministideologer deltar då och då och informerar om sin syn på översättningen av Bibeln, vilket vi tar till oss. Vad det gäller nu är om Bibeln skall ha ett förord eller inte. Det är ju flera som har förordat ett förord, medan andra som företräder utskottets majoritet inte tycker att det skall vara ett förord. Skillnaden mellan ett förord och en uppslagsdel är minimal. Skillnaden är egentligen bara placeringen. Förord står ju rimligtvis först. En uppslagsdel behöver inte alls omfatta färre ord eller vara mindre voluminös än ett förord. Det kan vara precis tvärtom. Vi kommer i Bibelkommissionen att arbeta med uppslagsdelen - om det inte här blir ett beslut som innebär ändrade direktiv - som kommer att innehålla en utförlig beskrivning av Gamla testamentets olika kvinnosyner, för det finns ju inte bara en kvinnosyn. Det har vi redan sagt att vi skall göra, och det tycker jag räcker. Vad man då kan kräva är att denna uppslagsdel skall komma först. Jag ser inte någon större skillnad i att den kommer som nummer tre i bokstavsordning eller att den kommer först. Innehållet kan bli exakt detsamma. Därför vill jag att vi röstar för utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Jag vill anmärka att vi är historiska i dag genom att vi nu för första gången skall diskutera ett betänkande om informationsteknik. Vi har självfallet diskuterat informationsteknik i många olika sammanhang tidigare, i denna kammare och i olika utskott, men det här är första gången som vi har ett självständigt betänkande. Det är verkligen spännande att vi har kommit så här långt i dessa framtidsfrågor. Vi har mycket att hämta i de här frågorna. Det är ett nytt levnadsmönster som vi nu kan utröna och utforma. Vi går från industrisamhället till tjänste och kommunikationssamhället. Här finns självklart en mycket stor potential, en stor möjlighet, för landet som helhet att hänga med. I våras hade jag möjlighet att vara med på G 7 mötet i Bryssel. Man visade där all tänkbar ny informationsteknik. På alla möjliga sätt visade man vad IT är och vad den går ut på. Man visade hur det går att lagra, överföra och bearbeta information samt hur avstånd på det här sättet kan krympas. De samlade G 7-länderna visade att man redan nu har kapacitet att informera varandra över stora avstånd. Olika sammanträden kan hållas, oavsett var i tiden man finns i respektive land. Detta är verkligen inspirerande. Jag är helt övertygad om att vi från svensk sida kommer att kunna hänga med i denna tekniska utvecklingen. Anledningen till att jag kan säga det så bestämt är självklart att vi inom telefoniområdet vilken kapacitet Sverige har. Det skall vi naturligtvis fortsätta med. Vi har en bred samsyn i dessa frågor, vilket framgår av betänkandet. Jag är glad över att de här frågorna också finns med i den regeringsförklaring som den socialdemokratiska regeringen avlämnat och över att en nationell handlingsplan skall tas fram som visar hur man på ett samlat sätt kommer att tackla de olika frågorna och hur man skall ta tag i de olika möjligheterna. Naturligtvis är också risker förenade med den här nya tekniken. Det finns t.ex. stora risker för en eventuell ny kriminalitet. Här behövs ett förebyggande arbete i ett tidigt skede. Det är därför viktigt att i den samlade nationella handlingsplanen ta upp olika frågeställningar. Vi skall krympa avstånd. Det är viktigt att det sker också inom Sveriges gränser. Därför har informationstekniken oerhört stor betydelse från regional aspekt. Det finns helt klart många fina exempel redan nu på vad som är på gång. Tack vare informationstekniken kan man vara aktiv och ha verksamhet i glesa områden. Detta välkomnar vi verkligen. Men jag är självklart oroad över att inte alla som kan använda denna teknik får samma förutsättningar prismässigt. I reservationen i betänkandet pekar jag och en miljöpartist på detta. Det är alltså viktigt att alla har samma förutsättningar, även prismässigt. Jag vill fråga Monica Green om Socialdemokraterna verkligen tycker att det är rättvist att det i dag är olika taxesystem, att det är olika anslutningstaxor beroende på var i landet man befinner sig. Ett företag i min hemkommun, Edsbyn - eller i Los, som är ännu glesare - har högre anslutningsavgift än företag på tätare orter, t.ex. i Stockholm. Vi i Centern tycker inte att det är rättvist. Vi vill därför få fram en enhetstaxa även vad gäller fasta anslutningsavgifter. Detta anser vi vara viktigt, särskilt för den regionala utvecklingen. Därför vill vi att regeringen tittar på detta och tar fram en lösning. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Inom IT och ADB-tekniken och utvecklingen på de områdena finns det en enorm potential bl.a. för glesbygden. Människor och företag i exempelvis Vilhelmina, Pajala och Stockholms skärgård kan få en chans att konkurrera på någorlunda likvärdiga villkor på ett helt nytt sätt jämfört med tidigare. Det gäller inom många branscher. Detta har under det senaste decenniet utgjort en reell faktor för människors möjligheter att bo kvar i många glesbygdskommuner, t.ex. i Norrlands inland. En av de branscher som trots allt har vuxit är just informationstekniken i exempelvis Pajala, Vilhelmina eller Arvidsjaur. Jag skulle kunna nämna många kommuner. Tjänstesektorn och IT har ofta en stark koppling till telenätet. Utan ett väl fungerande och konkurrenskraftigt telenät fungerar det inte. Ett av problemen i denna utveckling är just att det händer så mycket inom den här tekniken. Redan efter några få år måste man skaffa sig en helt ny teknik för att vara konkurrenskraftig. Ny teknik installeras ju först i storstäderna och sist i glesbygden. Många glesbygdsföretag just inom informationstekniken har problem därför att de kommer för sent in i den nya tekniken. Det är svårt att vara konkurrenskraftig på grund av nämnda eftersläpning. Det tycker jag att vi måste försöka göra något åt. Det är klart att detta kostar en del, men det är också oerhört mycket värt om vi kan få någorlunda rimliga och rättvisa villkor över Sverige. Sedan handlar det om priset. Telenätet är inte tillgängligt till samma pris för alla. Här kommer vi in på ISDN. Dessutom kostar telenätet faktiskt olika. I Stockholm kan ca 1 miljon abonnenter nås till lägsta taxan, medan det i Vilhelmina rör sig om kanske Frågan är om vi inte skulle kunna göra något åt detta. En möjlighet när det gäller ISDN är att genom ett riksdagsbeslut i dag uppdra åt regeringen att åstadkomma en förändring på detta område och att återkomma till riksdagen med förslag. Jag tycker att vi skall försöka utnyttja det tillfället för att ge glesbygden de möjligheter och resurser som man där faktiskt behöver för att kunna konkurrera på lika villkor och för att slippa vara bidragsberoende på många olika sätt, vilket man annars riskerar att vara. Sedan vill jag hälsa Karin Starrin välkommen hem. Slutligen yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Nu loggar vi in riksdagen. Det är faktiskt ett historiskt beslut som vi skall fatta i dag. Riksdagen har tidigare inte fattat några liknande beslut om IT-frågor. Det har tidigare skrivits en hel del från olika regeringar, men riksdagen har inte fattat några beslut om IT-frågor tidigare, och därför är detta ett historiskt beslut. Jag tror att det får mycket stora konsekvenser för tekniksprånget på kommunikationsområdet. Detta är lika omvälvande som när järnvägen byggdes ut för hundra år sedan. Men det är möjligt att detta är en ännu större uppgift in i IT-samhället och kunskapssamhället. Varför har vi inte fattat några beslut tidigare? Det beror på att det inte är förrän nu som tekniken har blivit möjlig, så att vi kan starta upp de elektroniska järnvägarna. Detta blev möjligt först för ett par sedan. Detta beror på att Telia, tidigare Televerket, har varit så framgångsrikt och förutseende och har byggt ut ledningarna på ett alldeles förträffligt sätt. Vi menar att detta har en enormt stor betydelse för alla områden. Det kommer att ändra människors resemönster. Det kommer att ändra människors möjligheter till arbete och ge dem flexiblare möjligheter på arbetsmarknaden. Det kommer också att ge människor möjligheter att delvis arbeta hemma. Människor kan också från hemmet följa med i multimedier med föreläsningar för högskolan, osv. Detta är en utmaning för oss, och det är en utmaning som innebär mycket spännande för framtiden. Det är också ett tryggt samhälle som vi kan gå in i när vi löser dessa knutar. Men det är klart att vi inte kommer att sluta resa bara för att vi kan kommunicera med varandra via datornätet. Vi kommer självklart att resa mycket i framtiden också. Vårt behov av sociala kontakter kommer att vara precis lika stort i framtiden som det har varit hittills. Vi vill träffa varandra, vi vill ha ett socialt utbyte, och vi vill ha ett kulturellt utbyte med varandra. Vi kommer därför att fortsätta att resa kroppsligen. Vi kommer också även i framtiden att behöva transportera varor, eftersom det inte går att använda de elektroniska järnvägarna till det. Vi kan alltså öka möjligheterna att koppla upp oss med kompisar i USA, i Göteborg eller i Stockholm oavsett om vi bor i Arjeplog, i Västervik, i Varberg, eller i Skultorp, där jag bor. Allt detta blir möjligt i och med att vi fattar dessa beslut. Vi har haft en mycket stor samsyn i utskottet, vilket är mycket bra. Alla har varit mycket överens om vad dessa möjligheter ger. Utskottet har tittat på allt som pågår, och riksdagen har många utredningar på gång och kommer att återkomma i den här frågan. Jag kan lugna dem som anser att vi borde fatta beslut redan i dag om de orättvisa taxorna. Regeringen har ansvaret för att alla skall ha möjlighet att ta till sig nätanslutna tjänster. Regeringen kommer redan under våren att återkomma med förslag och IT Jag kan göra en annan koppling till järnvägen. Järnvägen byggdes inte heller ut på en gång. Man kan ju tycka att det var orättvist då, men det har ju löst sig med tiden. Jag vet att människor är otåliga nu när det gäller denna utbyggnad. Men vi får ha litet is i magen och vänta ut denna utveckling. Vi i Sverige har lyckats mycket bra jämfört med alla andra länder. Sverige har en utbyggnad på 90 % i Det är mycket bra om man jämför med alla andra länder. Jag vet alltså att människor är mycket otåliga, men vi kommer att återkomma i denna fråga. Vi skriver att vi skall ha ett rundare Sverige och att regeringen kontinuerligt skall göra en uppföljning av dessa taxor. Jag tror därför att jag kan lugna alla som känner oro i denna fråga. Men självklart skall även jag vara på min vakt och se till att regeringen återkommer. En regional balans är ju en förutsättning för att människor skall kunna hänga med i detta. I och med detta anser jag att motionärerna har blivit tillgodosedda. Vi skall också öka nåbarheten med denna teknik genom att göra en nationell telekatalog. Ett arbete pågår nu med att ta in alla adresser av olika slag - olika typer av telefoni, E-postadresser, osv. Denna katalog kommer att finnas tillgänglig både på papper och elektroniskt. Vi i Sverige har tidigare sagt att vi är det mobiltelefontätaste landet i världen. Nu har tydligen Norge gått om oss. Men vi är i ledningen när det gäller mobiltelefoner. När det gäller IT-utvecklingen är vi också i ledningen. Det är några länder som har mer utbredda linjer än vi. Men vi har ett mycket högt tempo när det gäller att arbeta fram de nya linjerna. Många är väldigt intresserade. Intresset för att äga en dator för att kunna arbeta hemifrån och för att kunna koppla upp sig på Internet är mycket stort i Sverige jämfört med andra länder. Och vi vill vara delaktiga. Alla kan emellertid ännu inte surfa på nätet, vilket kan innebära en oro. Det får ju inte vara ekonomin, utbildningen eller könet som delar befolkningen när det gäller vilka som vill och kan jobba med informationsteknik och vilka som ställs utanför. Vi måste arbeta med att utbildningsnivån höjs. Möjligheterna både för kvinnor och för äldre, som ännu inte har velat ta till sig den nya IT-tekniken, måste öka. Därför är detta en demokratifråga. Vi måste se till att detta blir en självklarhet för alla. Och det skall vara en självklarhet både i hemmen, på jobben och på utbildningsorterna. Det skall alltså vara en självklarhet redan från grundskolan och t.o.m. på dagis - vissa dagis gör nu försök - så att detta blir en naturlig del i undervisningen. De som får denna möjlighet får ett mycket stort försprång gentemot dem som får komma i efterhand, kanske i slutet av gymnasietiden, och dem som över huvud taget inte har fått möjlighet till denna utbildning. Detta ser vi mycket stor anledning att återkomma till när vi skall ge Sverige ett kunskapslyft. Regeringen har sagt att den skall återkomma både i skrivningen om IT-tekniken och i den nu framlagda propositionen för att lyfta Sverige till ett informationsoch kunskapssamhälle. Då gäller det alla, oavsett ålder, kön och var man bor. Jag vill sluta med att säga att även om kvinnorna än så länge inte har tagit till sig detta lika mycket som männen, så vet jag att kvinnorna är på gång. Och det är kvinnorna som kommer att ta till sig den nya tekniken. Det är också kvinnorna som har möjlighet att få många av de jobb som IT-tekniken kommer att skapa i framtiden. Det är bra att vi har ett ordentligt försprång före de andra länderna. Men det kan också vara nackdelar med ett sådant försprång och med en öppen marknad. Andra aktörer kan träna på vår marknad innan vi kan träna på deras. Det måste vi också se över och återkomma till, så att vi har möjlighet att expandera när större marknader öppnas. Jag vet att regeringen återkommer i den här frågan. Vi kommer också att följa frågan hela tiden, både under våren och under hela mandatperioden.

Fru talman! Jag håller med Monica Green om att det här får stora konsekvenser för hela vårt sätt att leva, verka och hålla oss konkurrenskraftiga. Det har jättestor betydelse att vi nu utvecklar möjligheterna med informationstekniken. Jag kan också hålla med Monica Green om att det här är en oerhört stor demokratifråga. Man får diskutera den här frågan på alla nivåer, inte minst på utbildningssidan. Man måste ge alla människor samma förutsättningar att lära sig och ta till sig den nya tekniken. Den här tekniken möjliggör fler flexibla lösningar. De gagnar inte minst kvinnorna, som Monica Green var inne på. Där håller jag med. Jag tycker också att det är mycket bra och angeläget att regeringen har olika arbeten på gång och att regeringen kommer tillbaka med en samlad IT strategi under våren. Men det jag tycker att vi måste kunna diskutera och markera tydligare från riksdagens sida är just orosmomenten. Får alla människor tillgång till den här tekniken på samma villkor? På den frågan tycker jag att det är svårt att svara ja i dag. Priset för att komma åt nätet har satts olika. Självklart är nätet väldigt bra utbyggt, med 90 % redan i dag. Men det är inte riktigt där problemet ligger. Mina frågor till Monica Green när hon säger att hon kan lugna riksdagen med att de här frågorna också skall belysas av regeringen under våren 1996 blir: Kommer prisfrågan att finnas med? Kommer det att presenteras en lösning, så att alla delar i vårt land får lika möjligheter att ansluta sig till ISDN-nätet?
Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till utskottets hemställan, det kan vara lämpligt. Till Karin Starrin vill jag säga att vi faktiskt har skrivit i vårt betänkande att vi utgår från det ansvar som regeringen har för ett fungerande kommunikationssystem. I det ansvaret ingår uppgiften att se till att nätet utnyttjas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och att alla medborgare får tillgång till nätanknutna tjänster på likvärdiga villkor. Eftersom vi förutsätter det kan vi också förutsätta att regeringen återkommer i den här frågan.

Fru talman! Jag undrar om Monica Green riktigt förstår hur allvarlig den här frågan är för glesbygden i Sverige. Det handlar både om situationen för företag och, som hon själv var inne på, om demokratifrågan. Jag själv bor i glesbygden ganska långt upp i Norrbotten och sitter i Sveriges riksdag. Där har vi ett system med hemdatorer som innebär att vi skall kunna använda riksdagens informationssystem och databank även hemma. Men det fungerar inte. Det kan kanske vara acceptabelt för mig. Men det innebär att människor som bor i glesbygden inte har samma förutsättningar att fungera i politiken som riksdagsmän. Jobbar man i informationsbranschen med ett företag i Norrbottens glesbygd är man ju tvingad att vara med i spetsen och ha en fungerande teknik om företaget över huvud taget skall kunna överleva. Då duger det inte att komma och säga att det här är samma sak som när vi byggde upp järnvägen i Sverige, för det är inte samma sak. Då byggde man den en gång och sedan kunde man köra på den i hundra år. Här kommer det ny teknik flera gånger varje decennium och den skall fungera. Det räcker inte att man har fått ett telefonnät ut till en by. Man måste kunna använda den nya teknik som kommer också året efter och tio år därefter. Man måste vara med hela tiden. Det är en helt annan sak att kunna ha en fungerande priskonkurrens och att kunna använda den moderna tekniken. Har man inte de här möjligheterna i glesbygden, dömer man glesbygden till att inte kunna vara med och kriga om de nya jobb som kommer i framtiden. Då säger man att jobben i era gamla industrier kommer att försvinna och att de nya kommer att finnas i storstäderna. Ni kan inte få samma möjlighet att konkurrera som storstäderna i de nya branscher som kommer i framtiden. Då dömer man glesbygden till evig avfolkning. Det här kommer att gå ganska fort, för förändringen går väldigt fort nu.
Fru talman! Det är faktiskt så, Peter Eriksson, att informationstekniken gör det möjligt att bo kvar. Jag måste faktiskt ge en eloge till Telia. Jag tycker att de är fantastiska som byggt ut nät så snabbt. Man har varit ute väldigt tidigt och sett vad som har varit på gång, och nu bygger man också ut för fullt i glesbygdskommunerna. Man fortsätter med att bygga ut fibernät så att det skall vara möjligt för alla att logga in sig på nätet. Jag vet att läget är allvarligt och jag vet att taxorna är olika. Men jag känner mig ganska trygg i att veta att vi har en regering som ser mycket allvarligt på att det skall vara rättvist och jämlikt över landet. Jag vet att regeringen återkommer i frågan, så jag känner mig lugn. Jag hoppas att jag också kan lugna Peter Eriksson med detta.
Fru talman! Det finns företag som just nu håller på att flytta in till storstäderna för att det här inte fungerar. Då tycker jag inte att det duger att sitta här i riksdagen och säga att jag känner mig trygg, för det kommer nog att fungera längre fram. Kanske vi får ungefär samma priser någon gång i framtiden, så att det går att konkurrera på samma villkor. Man måste åtminstone försöka göra någonting för att det skall bli så också. Jag kan hålla med om att Telia säkert gör ett bra jobb. Men frågan är inte vad Telia gör utan vad vi politiker gör för att det skall bli bra.
Fru talman! Vi skriver bl.a. sådana här utomordentligt bra betänkanden om hur vi skall gå vidare i informationssamhället, hur vi skall fortsätta att bygga ut nätet och hur vi skall fortsätta hanteringen av denna jämlikhetsfråga. Jag tycker att Arjeplog är ett bra exempel på att man faktiskt kan behålla arbetstillfällen ute i glesbygden tack vare ett bra och utbyggt nät, t.ex. det nya bilregistret. Det finns fler sådana exempel som visar att vi faktiskt kan bo kvar ute på landsbygden och i glesbygden tack vare att vi snart har sådana här bra nät över hela Sverige.

Fru talman! Det är intressant att höra historieskrivningen här. Vi har tidigare i dag hört av Karin Starrin och Monica Green att det här är en historisk dag - det är första gången som riksdagen fattar ett beslut om IT. Då vill jag bara säga att jag ser en annan historia. Det var faktiskt den förra, borgerliga regeringen som tog initiativ till IT-kommissionen. Det gjorde man den 17 mars 1994. Den kommissionen hade Carl Bildt som ordförande. För att markera det historiska i dag skulle jag vilja säga att det i det betänkande som vi i dag fattar beslut om också står att mycket i betänkandet kommer från kommissionens arbete. Därför ville jag gärna tala om vad som var utgångspunkterna för betänkandet och vad man hade kommit fram till när man i augusti samma år lämnade sitt betänkande. Uppgiften för kommissionen var att höja livskvaliteten och öka landets konkurrensförmåga genom att använda informationsteknik. Uppgiften var också att analysera behov och föreslå åtgärder, så att vi år 2010 skulle vara ett land som låg längst framme i den globala utvecklingen när det gällde att utnyttja informationstekniken. Det är alltså en oerhört ambitiös utredning och oerhört ambitiösa förslag. Utredningen kom som sagt i augusti 1994 och heter Vingar åt människans förmåga. Där resonerar man på ett helt annat sätt än vad övriga debattörer har sagt här i dag. För er handlar det om att reglera, att bygga nät som ligger fast. För mig är informationsteknik någonting helt annat. Det är just någonting som ger människan vingar. Människan har förmåga att växa och utvecklas, och med IT kan vi använda vingar. Vi kan förstärka vår förmåga, vi kan överbrygga avstånd och vi kan ändra vårt arbetsliv och vårt vardagsliv. Men IT är bara ett medel, ett redskap. Visionerna får vi faktiskt skapa själva. IT i sig självt är ingen vision. Jag blir litet förskräckt när jag hör socialdemokraterna diskutera; de ser IT som någonting som man kan reglera, som man kan bestämma över och som man kan begränsa. IT är precis det motsatta. Det ändrar sig inte på några decennier - det ändrar sig varje månad, varje dag och varje stund. Det går inte att reglera, utan det har ett eget liv, precis som människor har egna visioner och ett eget liv. Jag tror att det är viktigt att se att IT inte i första hand är reglerbart, utan IT är möjligt att använda på ett bra sätt. Vår uppgift här i riksdagen är att underlätta, stimulera och stödja utvecklingen, inte att begränsa den. Drivkraften ligger i varje människas personliga behov och engagemang och inte i att vi sitter här i riksdagen och fattar beslut. Men tillbaka till förslagen från Vingar åt människans förmåga, fru talman! Där säger man att Sverige skall vara ett land som ligger långt fram när det gäller IT och att det är viktigt att IT utnyttjas över allt, inte bara av dem som är särskilt kunniga. Ni och vi som använder IT varje dag vet ju att det inte är särskilt svårt. Jag tycker att mystiken med IT håller på att försvinna, och det tycker jag är bra. Det betyder att många fler kommer att använda IT. När vi börjar få en mycket större användning av IT är det också viktigt att vi ser hur den svenska kulturen och det svenska språket kommer in i den informationsprocessen. Det är oerhört viktigt att vi nu inte får ett språk som är halvengelskt utan att vi behåller och bevarar det svenska språket och att vi på det sättet också kan höja kvaliteten i budskapet. IT är naturligtvis också viktigt för företagens konkurrensförmåga. Det är nu viktigt att företagen får möjligheter att använda IT på ett bra sätt. Vi har inte vare sig någon motion eller någon reservation i den här frågan, men vi har under året reserverat oss i utbildningsutskottet och sagt att det är viktigt att skolan också tar del av det här. Som flera redan har sagt i dag är det viktigt att barn redan från början kommer i närheten av de här frågorna. Därför föreslog vi i utbildningsutskottets betänkande 1994/95:UbU15 skoldatorer och ville förändra skolans arbetsmiljö så att ungdomar faktiskt får möjlighet att använda dem. Vi vill också utveckla villkoren för distansundervisning. Vi ser också att datalagstiftningen behöver ses över. - Detta sades i utbildningsutskottets betänkande, och det stöder jag självklart. Jag blir som sagt litet oroad när socialdemokraterna tror att vi kan reglera någonting som är så mänskligt utvecklande. Jag vill sluta med att säga: Vingar lyfter bara om de brukas.
Fru talman! Jag kom just att tänka på en rolig historia - jag minns inte varifrån den kommer. Det var några gamla gubbar som trätte om vilka som var först med olika saker. Till slut var det någon som sade: När Gud sade: "Varde ljus", då hade vi redan dragit ledningarna. Jag vill inte på något sätt likna moderaterna vid gubbarna, men moderaterna försöker att ta åt sig äran av att ha infört IT i Sverige. Det var faktiskt så att utbyggnaden av möjligheten att införa informationsteknik påbörjades långt tidigare. Det har gjort det möjligt att bygga ut nät, osv. Det är klart att man inte bara kan säga: Nu loggar vi in. Det måste finnas nät att ansluta sig till. Som socialdemokrat vill jag faktiskt ha en politisk viljeinriktning även när det gäller IT-frågorna. Jag vill ha en vision om hur framtidens arbete skall se ut. Jag vill ha en möjlighet att påverka den framtiden. Jag ser IT som en möjlighet till det. Jag tror definitivt att den visionen är möjlig i samband med informationstekniken. Det är inte alls så, som Birgitta Wistrand säger, att det över huvud taget inte går att påverka. Visst gör det det! Man kan ha en politisk viljeinriktning för att påverka åt det håll som man själv vill. Det tänker jag göra även fortsättningsvis.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att jag inte sade att vi moderater har infört IT i riksdagen eller i Sverige. Vad jag tog upp var det som står i betänkandet, fru Green. Vi skriver där att arbetet med den här frågan utgår från den utredning som tillsattes av den borgerliga regeringen och vars betänkande heter Vingar åt människans förmåga. Eftersom utskottets betänkande är enhälligt måste även ni socialdemokrater anse att ni har utgått från det. Det var bara det jag ville tala om för kammaren, eftersom de flesta inte har läst betänkandet så noga. Jag tyckte att det var roligt att vi var med och tänkte i de här frågorna, och jag tyckte att det var viktigt att lyfta fram det. Men självklart vet jag att vi inte har infört IT i Sverige.
Fru talman! Det var ju trevligt att vi blev överens på slutet - vi är ju faktiskt överens i betänkandet. Jag tror att vi även fortsättningsvis kan ha visioner när det gäller IT och att vi även fortsättningsvis skall ge alla människor möjlighet att surfa på nätet.